Herr talman! Det är fullkomligt riktigt att det hade varit ett ännu värre ingrepp i naturen att dra vägen norr om Torne träsk — över Jieprenjåkk. Men det förbättrar inte ett dugg ställningen för Abisko nationalpark att vi har avvisat den sträckningen och drar vägen genom parken. Det väsentliga är att det finns en möjlighet att komma genom nationalparken med biltrafiken utan att motorbränslets blyångor skall behöva komma dit. Jag tycker att det är beklagligt att man inte vill diskutera den saken.
Herr talman! Det förefaller mig som om herr Wachtmeister trots allt intar två emot varandra rätt oförenliga ståndpunkter. Han säger att han inte motsätter sig vägbygget, men han kan inte redovisa var vägbygget då skall komma till stånd. På den punkten ställer han sig alltså icke solidarisk med den grupp som har arbetat och som består av företrädare för alla de intressen som också herr Wachtmeister åberopar sig på.
Herr talman! Nu tror jag ätt det kan vara dags att sluta den här Måndagen den debatten — snart är vi uppe i den hundrafemtioelfte gången, herr 27 maj 1974 jordbruksminister. Jag vill inte motsätta mig vägbygget såsom sådant, men vägbygget genom nationalparken är det jag motsätter mig på det bestämdaste, därför att dessa 5,7 kilometer går att klara på ett annat sätt.

Herr talman! Jordbruksutskottets förevarande betänkande behandlar en motion som jag väckte i januari med hemställan om en översyn av skördeskadeskyddet. 47 Jordbrukets inkomster är beroende av flera mycket oberäkneliga faktorer. Till dessa hör givetvis skördeutfallet. Skördeskadeskyddets uppgifter är att mildra verkningarna av inkomstförluster på grund av felslagen skörd. Det ligger nära till hands att göra jämförelser med det skydd som arbetslöshetsförsäkringen ger sina inkomsttagare. För lantbrukaren är skördeskadeskyddet att betrakta som en arbetslöshetsförsäkring. Det som sker när skyddsåtgärderna skall sättas in är i stort sett detsamma, i båda fallen minskar inkomsten eller försvinner helt. Genom att skördeskadeskyddet är generellt verkande kan det givetvis inte åstadkommas någon millimeterrättvisa de olika brukningsdelarna emellan, även om man kunde önska att det i detta avseende skulle kunna införas en större flexibilitet än för närvarande. Men vad som borde vara möjligt att åstadkomma är en bättre ordning beträffande självrisken med sikte på en bättre samstämmighet mellan landets olika delar. Gotland utgör i skördeskadehänseende ett särskilt variansområde med omkring 19 procents självrisk, vilket bör jämföras med hela landets medeltal som är 15,5 procent. Detta förhållande gör att skördeskadeskyddet sällan träder i kraft för Gotlands del, trots att det givetvis även där förekommer skördeskador av inte obetydlig omfattning. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på detta förhållande och uttrycka förhoppningen att skördestatistiska nämnden vid den översyn som enligt utskottets betänkande skall göras allvarligt överväger vilka åtgärder som kan befinnas möjliga för att rätta till bristerna i detta avseende. Sedan motionen 1464 väcktes har det på vissa delar av Gotland inträffat stormskador som jag också vill något beröra. Som framgått av uppgifter i pressen har lantbruksnämnden och LRF på Gotland i samråd tagit itu med en snabbinventering för att få underlag för en grov uppskattning av stormskadornas omfattning. Avsikten är att därefter hemställa hos Kungl. Maj:t och skördestatistiska nämnden om prövning av möjligheterna till ekonomisk ersättning åt de förlustdrabbade jordbrukarna. Stormskadorna innebär förluster av många olika slag, som t.ex. förlorat utsäde och förlorade gödseloch bekämpningsmedel, men även direkta kapitalförluster i form av förlust av en del av matjordslagret. Härtill kommer kostnader för omsådd eller hjälpsådd och sannolikt förluster genom reducerad skörd till följd av ojämna bestånd och försenad sådd. Betydande kostnader kommer också att uppstå genom rensning av de ca 15 mil diken som har blåst igen. Det sägs att de upphöjningar som lantbrukarna numera ser, när de går över fälten, är före detta diken. Den areal som har stormdrabbats beräknas uppgå till ca 1 500 hektar. Förlusterna syns i huvudsak vara av sådan art att de inte faller inom skördeskadeskyddets normala ram med den nuvarande utformningen av skyddet. Huruvida möjligheter ändå finns till ersättning den vägen eller ur den s.k. naturkatastroffonden är oklart. Ersättningsfrågan måste därför för närvarande bedömas som oviss. Jag har velat anföra dessa uppgifter för att resa frågan om det inte till det nuvarande skördeskadeskyddet borde knytas någon form av särskilt katastrofskydd. Kanske även denna sida av frågekomplexet borde prövas Herr talman! Jag har inte något yrkande. Måndagen den

Herr talman! Låt mig instämma i vad herr Gustafsson i Stenkyrka sade om de orättvisor som finns och som borde elimineras och den bättre ordning som borde komma till stånd när det gäller skördeskadeskyddet.

Det finns en rad besvärligheter inom ramen för det nu gällande skördeskadeskyddet, och vi får hoppas att de kan rättas till. Stormskador, som herr Gustafsson talade om, har vi inte upplevt så ofta i vårt land, men den sista tidens erfarenheter visar att sådana skador kan vara av så allvarlig karaktär att jag tillåter mig att förutsätta att de frågor som herr Gustafsson tog upp kommer att prövas. Sedan 1972 pågår också en allmän översyn av skördeskadeskyddet. Vid sidan av den löpande uppföljningen och förbättringen av skördeskadeskyddet håller skördestatistiska nämnden på och undersöker verkningarna av skördeskadeskyddet.

Herr talman! Reklamskatten torde vara en av de skatter som varit mest omstridda. Den föreslogs av en oenig utredning och avstyrktes av de flesta remissmyndigheter. Den fortsatta utvecklingen visar tydligt vådan av att efter ett så dåligt underbyggt utredningsförslag genomföra en beskattningsform som rymde så många och svårbedömda faktorer. Det är inte bara beskattningsmyndigheterna som förorsakats stora bekymmer, utan framför allt de skattskyldiga har hårt drabbats. Skatten har förorsakat mycket arbete, och stor oro över att inte på rätt sätt kunna tolka bestämmelserna har spritt sig. Dessutom har orättvisor uppstått i konkurrenshänseende olika företagsformer emellan. Det statsfinansiella resultatet står icke heller i rimlig proportion till allt det arbete som myndigheterna och näringslivet förorsakas. Redan vid beslutet 1972 framhöll t.o.m. utskottets majoritet att riksskatteverket skulle ställas inför betydande svårigheter vid tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna, och detsamma gällde tryckerierna i fråga om reklamtrycksaker. Utskottet uttalade också att det fanns anledning anta att behov av författningsändringar kunde uppkomma relativt snart efter det att förordningen trätt i kraft. Det måste därför betraktas som ansvarslöst att ändock i riksdagen genomdriva en beskattningsform som t.o.m. det förberedande utskottet fäller ett sådant omdöme om. Fjolårets motioner vittnar om att det var ett misstag att införa reklamskatten. Detta intryck bestyrkes nu ytterligare. Den proposition som nu behandlas är ett försök att komma till rätta med vissa svårigheter. Regeringen har dock sett sig nödsakad att föreslå borttagande av skatten på mässor och utställningar i dess helhet. I praktiken har det visat sig helt omöjligt att finna en rimlig ordning för denna beskattning. Nu föreslås en del ändringar som torde åstadkomma nya tolkningsproblem enligt vad som framhållits från sakkunnigt håll. Nog borde regeringen efter dessa misslyckanden ha dragit de naturliga konsekvenserna och föreslagit skattens borttagande. Trots att utskottet gjort vissa ändringar till det bättre kvarstår alltjämt allvarliga invändningar mot denna skatt. Utskottet säger nu: ”Självfallet måste uppmärksammas att det finns en rimlig relation mellan å ena sidan de skattskyldigas och beskattningsmyndigheternas arbetsinsatser och å andra sidan det ekonomiska resultatet härav för statsverkets del. Beskattningen får givetvis inte bli något självändamål och utskottet ser de i propositionen framlagda förslagen främst som en strävan att undvika sådana verkningar. Utskottet förutsätter att beskattningsmyndigheterna även i fortsättningen uppmärksamt följer utvecklingen och lägger fram de förslag till ändringar som kan anses motiverade.” Detta om något visar väl att det är en självövervinnelse för utskottsmajoriteten att alltjämt bibehålla skatten. Det är inte tillfredsställande med beskattningsformer som så ofta som denna fordrar tekniska ändringar. Ingen skatt torde heller vara så dyr som denna för myndigheter och näringsliv, och nettoresultatet torde vara ganska klent. Det är också orimliga krav som ställs på de skattskyldiga: att under straffansvar försöka tolka de svåra och invecklade bestämmelserna i denna författning. Det gäller särskilt för reklamtrycksakerna, där det är mycket svårt att avgöra om skattskyldighet föreligger eller ej. För den händelse vår reservation om skattens borttagande icke skulle vinna riksdagens bifall har herr Nilsson i Trobro och jag i reservationen 2 föreslagit vissa ändringar, som innebär att man — liksom i den nuvarande förordningen — bibehåller ett fritagande av prislistor m.m. från beskattning. Jag ber därför att få yrka bifall till de två reservationerna.

Herr talman! Reklamskatten är en mångtydig och dyrbar beskattningsform. Reklamskatteutredningens förslag blev på sin tid föremål för en nedgörande kritik vid remissbehandlingen. I praktiken har farhågorna från den besannats! Den nu behandlade propositionen försöker komma till rätta med de värsta otympligheterna, men den ökar samtidigt byråkratiseringen. För att få rättvisa olika stora tryckerier emellan sänker man t.ex. omsättningsgränsen från 60 000 till 20 000 kronor. Detta medför cirka 350 nya skattskyldiga småtryckerier. Eftersom gränssänkningen endast beräknas ge ytterligare 1 ä 2 miljoner kronor i skatteinkomst för staten är detta lika med cirka 5 000 kronor per tryckeri. Arbetsinsats och kostnader på dessa tryckerier tillsammans med uppbördsmyndigheternas kontroller och kostnader torde uppgå till ungefär samma belopp som skatten. Det kan räcka med att här anföra nämnda exempel. Flera finns! Reklamskatten är sannolikt den krångligaste skatt vi har. Reklamskatten ger lite statsinkomst i förhållande till samhällets kostnader för densamma. Reklamskatten innebär inte och kommer inte heller att innebära någon sanering av reklammarknaden. Annonsskatten, som är relativt fri från byråkratiska regler, kan inte bibehållas separat utan övrig reklamskatt. Då skulle konkurrensen inom reklammarknaden påverkas. Reklamskatten inklusive annonsskatten måste därför avvecklas i sin helhet. Det finns möjlighet att skaffa medel till det väsentliga presstödet på betydligt enklare vägar. Jag har tillåtit mig att i utskottet skissera en sådan väg. Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! Min partivän Rune Carlstein kommer att i ett senare inlägg kommentera de avsnitt av det här ärendet som behandlar tekniska och liknande frågor. Därför inskränker jag mig till vissa principiella synpunkter. I reservationen 1, som är skriven av bl.a. de två ledamöter som nu har talat, nämligen herr Magnusson i Borås och herr Hörberg, hemställs att skatt på annonser och reklam skall upphöra. Argumenteringen i reservationen har slagsida. Reservanterna säger att industrins representant i riksskatteverkets styrelse menar att reklam inte är ett lämpligt område för beskattning och förordar att skatten avvecklas. Reservanterna hänvisar vidare till ”den starka opinion inom näringslivet som krävt skattens avveckling”. — Det är alltså reklammakarnas uppdragsgivare man lyssnar på och — som det förefaller — endast på dem, Men vad säger då de som i första hand företräder oss som utsätts för all reklam? Konsumentverket t.ex. uttalar sin anslutning till de av reklamutredningen angivna grundprinciperna för beskattningen och de av utredningen beaktade konsumentsynpunkterna. Landsorganisationen säger i sitt remissyttrande klart ifrån att reklamskatten har en betydande funktion att fylla. Jag citerar: ”Enligt LO:s uppfattning fyller reklamskatten en betydande och önskvärd funktion för att bromsa reklamens volymmässiga utveckling. Skatten kan därför enligt LO:s mening inte avskaffas, men självfallet måste reklamskatteförordningen utformas på ett sådant sätt, att de tolkningssvårigheter och andra svårigheter av skatteteknisk natur som idag är för handen, så långt möjligt elimineras.” LO:s synpunkter på att reklamens volymmässiga utveckling måste bromsas är verkligen viktiga. Naturligtvis löser inte reklamskatten ensam detta problem, men reklamskatten är ändock ett av flera medel. ”Reklamen är livsfarlig” utropade författaren Sven Lindqvist i en s.k. stridsskrift — redan någon gång i slutet av 1950-talet, tror jag det var. Sedan dess har ju reklamen ockuperat allt större livsområden. Reklamen anfaller oss där vi måste vara: i bussen, i tunnelbanan osv. Ingen vill gå på bio för att se reklamfilm, men alla blir påtvingade reklamfilm för att få se den riktiga filmen, Inte är det många som vill läsa reklamtryck, men annonsörerna köper ju plats i de tidningar vi vill läsa. Reklamens värld är underlig. Reklamen är inte uttryck för vad någon tycker, utan för vad det är vinstgivande att tycka. Reklamen är konsumtionsstyrande. En reklammakare har uttryckt saken så här: ”Hemligheten med den goda reklamen är att få folk mer intresserade av varan än av priset.” Vidare: Reklamen styr våra tankar, våra känslor och våra vanor. Vi kanske inte köper varan, men vi blir påverkade av reklamens metoder. Bilderna, språket, värdeorden och slagordstekniken tränger in i oss. Reklamens volymmässiga utveckling måste bromsas. Reklamskatten är ett av många medel för att göra det. Herr talman! När detta är sagt vill jag emellertid markera utskottsmajoritetens skrivning om att utskottet är berett att förorda sådana ändringar av beskattningsområdet som kan motiveras från tekniska synpunkter och inte nämnvärt påverkar den omfattning som skatten förutsätts ha för att inte särskilt gynna eller missgynna vissa reklamformer. Detta betonar för övrigt också bl.a. LO i sitt remissyttrande, där det sägs: ”Reklamskatten bör vara konkurrensneutral.” Så några ord om reklamdefinitionen. I motionen 1228 hemställs att reklamskattereglerna utformas så, att reklamskatt inte uttas på t.ex. medlemsinformation som framställs av ideell organisation. Bakgrunden är bl.a. ett par uppmärksammade mål angående beskattning av ideella organisationers trycksaker för medlemsvärvning. Departementschefens uppfattning, och den delas av utskottet, är självklart att sådana trycksaker måste ligga utanför reklamskatten. Departementschefen förordar alltså att reklambegreppet begränsas till att omfatta endast meddelanden för kommersiellt bedriven verksamhet. I utskottets betänkande behandlas beskattningen av reklamtrycksaker under en särskild rubrik. Huvudlinjen är att alla trycksaker som separat tillställs konsumenten i reklamsyfte skall beskattas. Med konsument menas såväl privatpersoner som kommuner och företag. Det är väsentligt att tolkningssvårigheter inte uppstår. Därför förordar utskottet att ordet huvudsakligen i punkten 2 av anvisningarna till 18 utgår. Utskottet menar alltså att utvidgningar av undantagsbestämmelserna bidrar till att skapa oklarhet om reglernas innehåll. Motionen 1782 avstyrks således.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
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Lundgren; jag vill bara göra det lilla konstaterandet att herr Lundgren tydligen är motståndare till allt vad reklam heter. Att han skulle vara talesman för samtliga konsumenter är emellertid uppenbarligen fel; reklamen är ju till för att få fram billiga och bra förnödenheter för konsumenterna. Vad frågan gäller är emellertid om vi skall ha kvar en reklamskatt som har visat sig ha ytterligt svåra tekniska fel. Det är detta som reservationen 1 går ut på och ingenting annat.
Herr talman! Vi brottas med en mängd reklam, mer eller mindre vederhäftig, i alla möjliga miljöer. Som svar på herr Lundgrens allmänt negativa omdöme om reklam vill jag läsa upp en mening som jag hade i mitt inledningsanförande: ”Reklamskatten innebär inte och kommer heller inte att innebära någon sanering av reklammarknaden.” Det är det kravet som jag tycker borde vara det viktigaste.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås påstår att jag är motståndare till all reklam. Jag är motståndare till den reklam — och den är omfattande — som försöker styra oss in på vägar som vi som konsumenter sannerligen inte har något intresse av. Jag tror att jag utvecklade tillräckligt tydligt i mitt anförande att en stor del av den reklam som vi översköljs av är av den arten att den volymmässigt sannerligen behöver bromsas. Jag har också sagt att reklamskatten inte är något universalmedel men att den är ett av de medel som vi kan använda. Jag hänvisade till ett synnerligen klart uttalande från LO, och jag vill än en gång notera att LO säger att reklamskatten är betydande och önskvärd som funktion för att bromsa reklamens volymmässiga utveckling. LO delar alltså inte herr Hörbergs uppfattning, och jag har större anledning att dela LO:s än en ensam folkpartists uppfattning.
Herr talman! Jag hade inte vågat räkna med att herr Lundgren skulle dela min uppfattning. Jag vill bara säga i denna detaljfråga att reklamskatten visserligen kan minska den volymmässiga utvecklingen — men är det den dåliga reklamen som kommer bort? Det kan lika gärna vara den goda reklamen. Vi vinner alltså inte syftet att få en sanering till stånd genom en reklamskatt.

Herr talman!

Det stöd vi nu har till dagspressen har sin grund i riksdagens principiella ställningstagande till nödvändigheten av att vi kan behålla en väl fasetterad opinionsbildning i dagspressen. Delar man uppfattningen i motionen 941 om att reklamoch mervärdeskatten utgör en otillbörlig inblandning i konkurrensen mellan olika pressgrupper, då måste man som en konsekvens härav sätta i fråga hela presstödet. Erfarenheten av den nu tillämpade ordningen har gett vid handen med all tydlighet att dagspressen väl har behövt det stöd som den nu har haft för att klara sig i konkurrensen. Frågan om redovisningsskyldigheten har aktualiserats av riksskatteverket. För närvarande gäller ju två olika beloppsgränser. Om beskattningsvärdet för ett helt år inte överstiger 60 000 kronor är man undantagen från redovisningsskyldighet såvida det inte gäller egen reklam, då gränsen för redovisningsskyldigheten går vid 20 000 kronor. Riksskatteverket har kunnat konstatera att bestämmelsen om 60 000-kronorsgränsen har missbrukats. När man har närmat sig 60 000 kronor i omsättning har verksamheten avbrutits och samma företag har sedan fortsatt men med annan skattskyldig som redovisningsskyldig. Riksskatteverket har föreslagit att gränsen i stället skall sättas vid 20 000 kronor, och departementschefen har i propositionen biträtt detta förslag. Det är riktigt att antalet skattskyldiga ökar — ökningen beräknas till ca 350 — genom att man sänker gränsen för redovisningsskyldigheten. Herrar Carlström och Hovhammar har i motionen 1808 motsatt sig den här åtgärden. Man har gjort det med den motiveringen att ett antal mindre företag då också skulle bli skattskyldiga. Utskottet har i betänkandet uttryckt en viss förståelse för motionärernas uppfattning men kommit fram till att det är nödvändigt att man vidtar åtgärder för att komma till rätta med det missbruk som nu förekommer. Därför har utskottet kunnat ansluta sig till riksskatteverkets och propositionens uppfattning. I motionen 1782 av herrar Nordgren m.fl. tas frågan upp om vidgad rätt till förhandsbesked. För närvarande kan förhandsbesked endast sökas av skattskyldig — dvs. när det gäller reklamtrycksaker, tryckerier — som har utfört arbetet. Motionärerna menar att även köparen av skattepliktig reklam kan ha rätt att begära förhandsbesked. Departementschefen har i propositionen uttalat viss förståelse för en sådan ordning, men han har stannat för att behålla den nuvarande ordningen. Utskottet har ansett att här föreligger skäl att biträda den meningen att även köparen — beställaren — skall ha rätt att begära förhandsbesked. Det ställningstagandet har utskottet bl.a. motiverat med att ansvaret för innehållet och utformningen av trycksaker, vilket är avgörande för om skatteplikt föreligger eller ej, åvilar beställaren. I praktiken torde det också tillgå så att beställaren söker förhandsbesked i tryckeriets namn. Ett sådant förfarande kan vara en onödig omgång. Som en följd av den föreslagna ändringen vill utskottet också ha besvärsrätt för beställare som erhållit förhandsbesked. Med frångående av vad propositionen innehåller i det här stycket har utskottet härigenom tillgodosett yrkandet i motionen 1782. Carlström och Hovhammar har tagit upp den här frågan och föreslår ett senareläggande för att ge skattemyndigheten och de skattskyldiga bättre tid att förbereda sig för de föreslagna ändringarna. Utskottet har ansett skäl föreligga att senarelägga ikraftträdandet och föreslår att de nya reglerna för reklamtrycksaker skall gälla fr.o.m. den 1 september 1974. När det gäller beloppsgränserna för redovisningsskyldigheten menar utskottet att man för undvikande av komplikationer bör låta bestämmelserna träda i kraft först den 1 januari 1975. Genom en sådan senareläggning ges riksskatteverket möjligheter att ta kontakter och informera de berörda skattskyldiga som tillkommer genom sänkningen av beloppsgränserna. Propositionen föreslår vidare — det är kanske den väsentligaste nyheten i förslaget — att bestämmelserna om beskattning av mässor och utställningar skall utgå ur förordningen. Upphörandet av förordningen i den delen skall gälla fr.o.m., den 1 juli 1974. Det har anförts här att reklamskatten är alltför komplicerad och för besvärlig att hantera och att den därför borde avvecklas. Ja, den uppmärksamme läsaren av utskottets betänkande finner att utskottet inte bestrider att framför allt trycksaksområdet erbjuder ytterligt komplicerade problem från beskattningssynpunkt. Men med de förändringar som propositionen har föreslagit och de justeringar som utskottet har vidtagit finns det förutsättningar för att bestämmelserna skall fungera bättre än vad som hittills varit fallet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Reklamskatten ger inte heller någon sanering i vad gäller kvaliteten. Snarare är det väl kanske så att genom denna lika belastning råkar kanske den seriösaste reklamen, som ofta är den som har det svagaste ekonomiska underlaget, ut för en försämring av situationen. Men även jag tillhör utskottsmajoriteten, som tillstyrker propositionen med vissa små justeringar.

Annonsskattedelen är en ganska enkel sak, men reklamskattedelen är besvärlig, och det uppstår ständigt nya problem. Inom utskottsmajoriteten tror vi i alla fall att med de förändringar — dels skärpningar, dels förenklingar, dels också, som när det gäller mässorna, borttagande av skatten — skall det bli litet lättare att handlägga reklamskattens tillämpning. I varje fall menar vi att det ännu är litet för tidigt att döma ut skatt på reklam som en klart olämplig skatteform.

Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I sitt betänkande nr 34 konstaterar skatteutskottet inledningsvis att reklamskatten kommit att framstå som mer kontroversiell än övrig indirekt beskattning. Denna utskottets utsaga kan inte nog understrykas och betonas. Men denna insikt försöker utskottet redan med efterföljande mening förtränga. Man säger att utskottet inte har anledning anta att det skulle stå någon bredare opinion bakom kraven på en fullständig avveckling av reklamskatten. Det finns många goda skäl för att anta motsatsen! Låt mig få påminna om den breda opinion som var emot införandet av annonsskatten — senare omvandlad till reklamskatt. Samtliga remissinstanser utom två avvisade förslaget om en sådan skatt. Erfarenheterna hittills av skatten har inte gett denna breda opinion några skäl att ändra åsikt. Man behöver bara peka på de lösliga definitionerna och de därav följande tolkningssvårigheter — för alla inblandade parter — samt den stora byråkratiska apparat som denna skattereform tvingat fram. Den föreliggande propositionen hyfsar en del orimligheter, men reklamskatten blir därför inte mindre kontroversiell och oönskad. Min motion i ämnet berör emellertid reklamskatten som ett inslag av flera i en enligt min mening orimlig och orättvis särbehandling av olika pressgrupper.

Utskottet använder sig vid granskningen av motionens förslag av ett, vad jag skulle vilja kalla, semantiskt trick. Mitt förslag utgår inte från tanken att dagspressen skulle ha otillbörligt gynnats genom undantaget från mervärdeskatt, även om det är så utskottet försöker framställa det. Min motion har den motsatta utgångspunkten, nämligen att andra pressgrupper otillbörligt missgynnats, genom att påföras mervärdeskatt. Detsamma gäller skillnaden i reklamskattehänseende — det är annan press än dagspress som missgynnas. Undanröjandet av den orättvisa särbehandlingen av vissa presstyper kan således ske på annat sätt än att dagspressen påföres mervärdeskatt och ytterligare 4 procent i reklamskatt! Från utskottets sida försöker man föra undan tanken på att särbehandlingen kan ha någon verkligt styrande effekt, och olika effekt, på pressgruppernas situation. Verkligheten ger oss andra vittnesbörd. För de veckooch månadstidningar som tillhör Svenska tidningsutgivareföreningen minskade de sammanlagda upplagorna från första halvåret 1972 till första halvåret 1973 med 2,5 procent. Beträffande annonsvolymen så minskade denna under 1973 för veckopressen med 2 procent — under det att den ökade för dagspressen med 7,5 procent. Utskottet tillåter sig ännu ett ”semantiskt trick”. Man säger sålunda att populärpressen får ett årligt stöd med 300 000 kronor per publikation. Det är ett orimligt försvar ur flera synpunkter. Om man först pålägger någon en börda av viss tyngd — därtill större än någon annan har att bära — och därefter lättar något på denna börda så kan denna ”lättnad” inte därmed förtjäna innebörden ”av ett positivt stöd”. Bortsett från dessa språkliga förvandlingskonster, så håller heller inte påståendet sakligt. Den eftergiften på skattebördan gäller för all press — inte bara för populärpress. Dessutom gäller den inte 300 000 kronor per år och publikation. Många tidskrifter har inte annonsintäkter på 3 miljoner kronor. Är annonsintäkten 1 miljon, så är skatteeftergiften endast 100 000 kronor. Med vad som sagts i min motion, och efter vad som här nu framförts, borde det stå klart att man i skatteavseende inte bör olikabehandla olika pressgrupper. Varje grupp har sin funktion i det totala medieutbudet. Herr talman! Syftet med min motion har varit att utjämna de olikheter som existerar mellan skilda pressformer vad gäller uttag av reklamrespektive mervärdeskatt. Såsom behandlingen har varit i skatteutskottet tjänar jag bäst min motions syften genom att nu yrka bifall till reservationen 1 vid skatteutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 36, avgivet i anledning av propositionen 117, har moderaterna avlämnat två reservationer. Reservationen 1, vari motionen 1883 av herr Söderström m.fl. åberopas, innebär att vitesföreläggande ej må bestämmas under 100 kronor och ej heller över 10 000 kronor. Jag kommer inte att uppehålla mig vid denna reservation, utan nöjer mig med att yrka bifall till densamma, Fru Troedsson kommer närmare att utveckla motiveringen för motionen. I reservationen 2 begär vi med hänvisning till innehållet i motionen 1208, avlämnad av herr Carlshamre m.fl., förslag till riksdagen om ändrade grundavdrag för åldersoch förtidspensionärer. Vårt parti har under många år hävdat att folkpensionens grundbelopp skulle vara skattefritt. Även om folkpensionsavgiften nu har slopats fr.o.m. inkomståret 1974 fasthåller vi vid detta krav, inte minst därför att många folkpensionärer tycker sig vara vid så god vigör att ett arbete befrämjar deras hälsa. Dessutom kan ju inkomsterna av ett arbete dryga ut pensionen, vilket de väl behöver. Under sådana förhållanden är det fullt riktigt att göra folkpensionens grundbelopp avdragsgillt vid beskattningen. Det bör kunna åstadkommas på så sätt att detta belopp får ersätta grundavdraget och underkastas samma regler som dessa, vilket kommer att innebära att grundavdraget för ensamstående folkpensionärer sätts till 90 procent av basbeloppet, som nu är 8 500 kronor, och för var och en av makar som båda har folkpension till 70 procent av basbeloppet. När det gäller en annan punkt i propositionen vill jag erinra om att det extra avdraget har varit högst 6 000 kronor för den vars skatteförmåga varit väsentligen nedsatt. Nu har finansministern föreslagit att beloppet skall sättas till 10 000 kronor. Även existensminimum, som har varit 8000 kronor, föreslås bli höjt till 10 000 kronor. Det är ett alldeles utmärkt förslag, som har tillstyrkts av utskottet i dess helhet. Jag vill bara i sammanhanget påminna om att vi så sent som den 27 mars behandlade ett förslag i den riktningen, men det avstyrktes av skatteutskottet och riksdagen; det var endast moderaterna som tillstyrkte det. Men som sagt var är det utmärkt att det har gått på det här sättet. Pension till makar som båda är pensionärer utgår med ett lägre belopp, än till ensamstående pensionär och detta har tydligen motiverats med att dessa har lägre levnadskostnader per person än ensamstående. Detta innebär ju en form av behovsprövning för gifta pensionärer, och det är, tycker jag, en diskriminering av dessa, då sammanboende som inte är gifta uppbär full pension. Jag är medveten om att lika pension för alla, oberoende av civilstånd, skulle kosta för mycket. En reform av denna innebörd skulle alltså inte gå att genomföra på en gång. Men vi bör i alla fall försöka att på något sätt ge rättvisa för gifta pensionärer. Det är därför min förhoppning att regeringen vill tänka på detta, om man skall lägga fram nya förslag för pensionärerna. Med det anförda, herr talman, ber jag också att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Gift kvinna, som inte någon gång i sitt liv haft egen inkomst, blir 67 år. Hon har länge sett fram emot denna tidpunkt då hon skall få sin folkpension. Hon har läst och hört att den skall vara skattefri om man inte samtidigt har annan inkomst över visst belopp. Hon tror sig därför veta att hon skall få i sin hand 500-600 kronor den 15:e varje månad och gläder sig åt detta. Men hennes make, som redan är folkpensionär, har dessutom en mindre tjänstepension från sin tidigare arbetsplats. Denna tjänstepension är just så stor att makan inte beviljas det extra avdrag för låg skatteförmåga, som skulle ha givit henne en skattefri folkpension! Maka som är folkpensionär blir således sambeskattad med maken trots att vi sedan flera år i princip har individuell beskattning av fysiska personer. 1972 års skatteutredning har kommit med ett dellösningsförslag genom ett särskilt avdrag med 500 kronor. Denna förbättring räcker inte! Skatteutskottet har nöjt sig med att konstatera att ”frågan uppmärksammats i positiv riktning” av 1972 års skatteutredning. Det hade varit riktigare att skatteutskottet uttalat att utskottet förutsätter att 1972 års skatteutredning försöker finna en tillfredsställande lösning så att folkpensionärer kan beskattas individuellt. Dagens orimliga sambeskattningslösning av folkpensionär bör snarast undanröjas! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3, som baserar sig på motioner från folkpartiet och vpk.

Herr talman! Riksdagen har genom tidigare beslut visat att den stöder synsättet att varje individ skall betraktas som självständig i beskattningshänseende. Den skattereform som innebar att makar skall särtaxeras förde med sig en försämring för vissa grupper gifta, samtidigt som en rättvisa uppnåddes mellan gifta och ensamstående som tidigare ansetts missgynnade, Trots försämringen för en del accepterade vpk, liksom de flesta andra partierna, reformen och menade att det var ett steg i rätt riktning. En självklar konsekvens borde dock ha varit att man genomfört individuell förmån också för pensionärer. Det gjorde man inte, men riksdagen har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om lika pensionsförmån oavsett civilstånd, och så sent som förra året begärdes en allsidig utredning hos regeringen. Något resultat föreligger ännu inte, och detta motiveras, såvitt jag vet, i huvudsak med statsfinansiella skäl. Om man inte anser sig klara en höjning av pensionen för gifta, så borde man åtminstone som en dellösning låta dem vara jämställda med ensamstående i beskattningshänseende. Så är inte fallet nu. Högsta belopp i statligt taxerad inkomst som en ensamstående pensionär får ha utan att skatta är 9 400 kronor. Detta är beräknat på ett basbelopp av 8 100 kronor. Därutöver blir det beskattningsbar inkomst. För ett gift pensionärspar är motsvarande siffra 14 700 kronor eller för vardera maken 7 350 kronor. Skillnaden mellan gift och ogift pensionär blir 2 050 kronor. Den ensamstående har alltså ett högre skattefritt belopp än vardera maken på grund av bättre pensionsförmån. Slutsatsen blir: lägre pension per person för makar än för ensamstående — högre skatt per person för makar än för ensamstående. Vpk har i motion nr 155 föreslagit att riksdagen uttalar sig för skattemässig likställdhet mellan ensamstående och gifta pensionärer. Detta kan uppnås om makarna särtaxeras, varvid deras inkomster behandlas helt separat. Skatt skulle inte utgå om vardera maken har en sidoinkomst som tillsammans med folkpensionen och pensionstillskott inte överstiger vad en ensamstående pensionär har rätt att uppbära i total skattefri inkomst. I båda fallen blir den totala skattefria inkomsten densamma. För närvarande kan en pensionär som endast uppbär folkpension och pensionstillskott inte beviljas extra avdrag om maken har hög inkomst. En följd av särtaxeringsprincipen skulle bli att även denna kategori av pensionärer kom i åtnjutande av extra avdrag. De nämnda skattelättnaderna kan uppnås om alla pensionärer, oberoende av civil En sådan här reform upphäver inte behovet av en höjd gräns för inkomstprövningen, som också tas upp i motionen 155. Det är dock fråga om att åstadkomma en välgörande standardhöjning för landets folkpensionärer. I reservationen 3 av herr Hörberg behandlas frågan. Reservanten går visserligen inte lika långt som de motionärer som står bakom motionen 155, men då skillnaden är liten avstår jag från att yrka bifall till motionen här i kammaren och yrkar i stället, herr talman, bifall till reservationen 3 vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Skattemyndigheterna är naturligtvis beroende av att det finns effektiva sanktioner mot de skattskyldiga som inte avlämnar sina deklarationer eller kontrolluppgifter, och här kan vitet många gånger vara ett lämpligt påtryckningsmedel. I propositionen 117 säger departementschefen att införandet av förseningsavgift och skattetillägg vid sidan av vitet medfört ett ökat tryck på de skattskyldiga att fullgöra sin deklarationsskyldighet, men fortfarande är det många bolag som underlåter att deklarera. Endast ett kännbart vite kan här väntas ge resultat, anför departementschefen. Det högsta gällande vitesbeloppet, 5 000 kronor, har emellertid visat sig för lågt för att ge åsyftad effekt. Departementschefen föreslår därför att någon maximigräns inte skall fastställas och att vite skall kunna sättas till ett så högt belopp att vad den uppgiftsskyldige riskerar för sin underlåtenhet överstiger vad han eller annan kan vinna i undanhållen skatt. Departementschefen anför vidare att det får ankomma på utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen att göra en översyn av vitesreglerna i en rad författningar på skatteoch avgiftsområdet. Men resultatet av den här översynen kan inte väntas föreligga så snart att ändringarna bör anstå i avvaktan härpå. Departementschefen säger också att det får ankomma på riksskatteverket att utfärda anvisningar för att få till stånd enhetliga normer för åsättande av vite, något som det finns all anledning att hälsa med tillfredsställelse. Herr Nilsson i Trobro och jag har emellertid inte kunnat acceptera att gränsen för det vitesbelopp som kan åsättas helt slopas. Det måste, menar vi, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt vara viktigt att en sådan maximigräns alltjämt finns. Vi anser att föreläggande av ett ur objektiv synpunkt kanske orimligt högt vite kan — även om vitet sedermera inte skulle utdömas — föranleda sådan osäkerhet om rättsläget att inte ens möjligheten av detta bör accepteras. I avvaktan på den översyn av vitesreglerna som utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen skall göra har vi i reservationen 1 yrkat på att maximibeloppet fördubblas till 10 000 kronor. Det skulle ungefär motsvara penningvärdeförändringen sedan 1956, då det här beloppet fastställdes. Jag vill också, herr talman, något uppehålla mig vid den undre vitesgränsen som nu är 100 kronor men som föreslås bli höjd till 500 kronor. Någon motivering för den föreslagna höjningen finns inte i propositionen. Det torde vara sällan som ett vite sättes till under 500 kronor. Däremot kan det förekomma relativt ofta att länsskatterätten visserligen finner det uppenbart att vite skall utdömas men jämkar beloppet till en lägre summa. Vid den länsskatterätt som jag bäst känner till har man i år haft ett par ärenden, där de förelagda vitena varit relativt låga, det ena 500 och det andra 800 kronor, och i båda fallen jämkades beloppet till 300 kronor. Om minimibeloppet nu höjs till 500 kronor kan det medföra att vite kommer att utdömas med belopp som framstår som orimligt högt med tanke på vederbörandes ekonomi eller med hänsyn till förseelsens art eller grad. Likaså torde det kunna leda till att länsskatterätten visserligen i och för sig finner det befogat att utdöma vite men inte med så högt belopp som 500 kronor och därför helt enkelt underlåter att utdöma något vite över huvud taget — och i så fall skulle den skattskyldige komma för lindrigt undan. Dessa olägenheter — alltså för den skattskyldige att han kan få betala ett för högt vite och för myndigheterna att man får mindre möjligheter att utdöma vite — skulle kunna undvikas om det lägre beloppet fick kvarstå oförändrat vid 100 kronor, vilket vi har yrkat i vår reservation. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 1. Med den motivering som herr Nilsson i Trobro har anfört vill jag också yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Till skatteutskottets förevarande betänkande har fogats tre reservationer. I de båda första har yrkats en begränsad ändring av taxeringsvitena respektive ändrade grundavdrag för åldersoch förtidspensionärerna. Det borde kanske ha räckt med att bemöta dessa båda reservationer, men jag vill också ta upp ett par andra frågor. I reservationen 1 om vite enligt taxeringsförordningen vill moderaterna inte genomföra den förändring som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten har tillstyrkt. Enligt förslaget skall den nuvarande maximeringen till ett högsta vitesbelopp på 5 000 kronor försvinna, och någon högsta beloppgräns skall inte fastställas. Även den undre gränsen föreslås ändrad, nämligen från 100 till 500 kronor. Reservanternas förslag betyder att den lägre gränsen, alltså 100 kronor, bibehålles samt att den högre inte får överstiga 10 000 kronor. Då vill jag erinra om att när riksdagen 1956 fastställde den övre gränsen till 5 000 kronor fanns det också förslag om att i stället ha 10 000 kronor som övre gräns. Då stannade emellertid departementschefen — förmodligen av kompromisskäl — för att föreslå 5 000 kronor. Nu säger reservanterna att med tanke på penningvärdeförsämringen kan de godta att den gränsen nu sätts till 10 000 kronor. Men egentligen skulle reservanternas resonemang leda fram till att gränsen sätts vid 20 000 kronor, eftersom tanken 1956 egentligen var att gränsen skulle sättas till 10 000 kronor. Motiveringen till moderaternas reservation är resonemanget i motionen 1833, att det skulle föreligga risk för dubbelbestraffning därigenom att det utöver vitet också kan utgå förseningsavgift och skattetillägg vid skönstaxering. Men det blir ingen sådan dubbelbestraffning om den begärda deklarationen eller annan liknande handling kommer myndigheten till handa inom föreskriven tid. Då utdöms inget vite, och då blir det sålunda inte heller någon dubbelbestraffning. Det blir det endast om inte handlingen kommer myndigheten tillhanda i tid. I motionen framförs också vissa farhågor ur rättssäkerhetssynpunkt för den skattskyldige vid slopande av maximigränsen. Utskottet har en viss förståelse för detta. Men samtidigt måste skattemyndigheterna för att andra skattskyldiga, som också har krav på rättssäkerhet, skall få denna tillgodosedd se till att vissa skattskyldiga inte kan undgå beskattning. Då är vitet ett effektivt påtryckningsmedel. Det är nämligen mot bakgrund av skattskyldiga vilkas ekonomiska situation är sådan att mycket höga vitesbelopp fastställs som förslaget tillkommit. Det är inte riktat mot skattskyldiga som bara har begränsade ekonomiska tillgångar. Den andra moderatreservationen upptar förslag om ändrade grundavdrag för ålderseller förtidspensionärer. Förslaget avser, som vi hörde tidigare, att grundavdraget skall vara 90 procent av basbeloppet för ensamstående pensionär och 70 procent för vardera av de pensionerade makarna. I utskottet har vi kort och gott konstaterat att om reservanternas förslag genomförs utan att kompletteras med ändrade regler — och det har vi inte hört ett enda förslag om — leder detta till höjd beskattning för pensionärer med låga inkomster. Det är de pensionärerna som i dag är helt skattebefriade. Det blir endast pensionärer med mycket goda inkomster som får fördelar av moderatförslaget. I propositionen föreslås att det nu gällande högsta beloppet för extra avdrag på 6 000 kronor höjs till 10 000 kronor. I existensminimifallen gäller ett högsta belopp på 8 000 kronor med tillägg på 2 000 för varje oförsörjt barn. Departementschefen föreslår att detta belopp höjs till 10 000 kronor i båda fallen och att tillägget för oförsörjda barn blir 2500 kronor. Detta förslag hälsar vi i utskottet med mycket stor tillfredsställelse, och vi har också enhälligt tillstyrkt detsamma. Reservationen 3 av herr Hörberg är avgiven med anledning av motionen 155 av herr Hermansson m, fl. och motionen 192 av herr Hörberg och herr Petersson i Röstånga. Förslaget gäller att genomföra sådana förändringar, enligt 50 § 2 mom. kommunalskattelagen, att gifta pensionärer beskattas som ensamstående pensionärer. Enligt gällande regler beskattas pensionärer individuellt precis som människor i aktiv ålder. Men vid fastställande av det extra avdraget görs dock en sammanläggning av makarnas gemensamma inkomster, vilket kan leda till att den av makarna som har folkpensionen som enda inkomst ej erhåller något extra avdrag. Nu har både herr Hörberg och herr Olsson i Stockholm sagt att man även i detta sammanhang bör genomföra en individuell beskattning. Låt mig då bara påminna om att vi har en individuell beskattning med sammanläggning av inkomsten enbart för fastställande av extra ortsavdrag. När det gäller människor i aktiv ålder och den ena av makarna saknat förvärvsinkomst men sedan skaffar sig sådan mister den andra maken det reduktionsbelopp på 1 800 kronor som man nu har rätt till. Detta belopp minskas med 40 procent. Det är inte riktigt rätt att säga att pensionärerna nu beskattas efter andra regler än de som gäller människor i aktiv förvärvsålder. Detta förhållande har uppmärksammats av 1972 års skatteutredning, och denna kommer att i ett betänkande avge förslag. Innehållet i det förslaget skall jag, som medlem i utredningen, inte förutskicka, utan utredningen skall naturligtvis efter vederbörligt beaktande av alla skäl som kan framkomma avge ett förslag. Kammaren bör ändå vid behandlingen av detta betänkande uppmärksamma att utskottet har utnyttjat sin initiativrätt genom att föreslå en förändring i taxeringsförordningens 116 a 8. Den nu gällande lydelsen innebär att skattskyldig som ej nås av anmaning att avlämna självdeklaration vid skönstaxering ej kan påföras skattetillägg. Nu föreslår utskottet att skattetillägg skall utgå även om anmaning av olika anledningar ej nått den skattskyldige. I likhet med vad som nu gäller skall skattetillägget kunna undanröjas eller nedsättas om deklarationen inom viss angiven tid inkommer till taxeringsmyndigheten. Vi tycker enhälligt inom utskottet att detta är en klar förbättring i förhållande till nu gällande ordning, enär vissa skattskyldiga har kunnat undandra sig skattetillägg genom att inte avlämna en självdeklaration utan blivit skönstaxerade. I motionen 1788 föreslås obligatorisk skyldighet för banker att till taxeringsmyndigheterna lämna uppgift om ränteinkomster på bankkonton. Utskottet uttalar sin stora sympati för motionens syfte, men då det finns många olösta frågor av praktisk och kontrollteknisk natur yrkar utskottet avslag på motionen. Utskottet utgår dock från att frågan uppmärksammas vid den pågående översynen av taxering i första instans. Med de datasystem och andra former för kontroll som nu håller på att utvecklas tror vi att det kan finnas tekniska möjligheter att till taxeringsmyndigheterna även få in kontrolluppgift på storleken av ränteinkomsterna på bankkonton eller i penninginrättningar över huvud taget för de olika skattskyldiga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Herr Kristenson och jag är helt överens om att vitet är effektivt när det gäller att få fram deklarationer och andra uppgifter som eljest inte kommer in i tid, och vi är också överens om att man skall utnyttja det. Vi är vidare ense om att det kan finnas skäl att höja taket för det högsta vitesbelopp som kan utdömas. Herr Kristenson säger att taket i så fall skulle sättas till 20 000 kronor därför att man vid dess tillkomst diskuterat att sätta det till 10 000 kronor. Det finns i och för sig en motion, där herr Winberg har föreslagit att taket skall sättas till 25 000 kronor. Det väsentliga — det som vi velat peka på med vår reservation — är emellertid angelägenheten av att sätta ett tak för vitet och inte ha obegränsad höjd. Motivet till det är just rättssäkerheten. Inte minst det initiativ som utskottet har tagit — som gör att man kan ta ut skattetillägg också för de bolag som inte löser ut anmaningar att deklarera — skulle vara ägnat att förbättra möjligheterna att få in deklarationer. Vad jag sade i mitt anförande var att man skulle avvakta en eventuell ytterligare höjning av taket till dess utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen är klar. Herr Kristenson sade ingenting om förslaget att höja vitet till 500 kronor. Jag pekade dock på två olägenheter med en sådan höjning: den skulle innebära antingen att många skattskyldiga skulle få betala ett vite som kan te sig orimligt högt eller också att myndigheterna skulle anse att det i och för sig är befogat att utdöma vite men underlåter att göra det därför att de tycker att 500 kronor är för mycket. Herr Kristenson lade inte fram någon som helst synpunkt på vad man skall göra i de här fallen. Tycker herr Kristenson att det är tillfredsställande att sätta ett lägsta belopp för vite, som många gånger kan te sig orimligt högt?
Herr talman! Herr Kristenson berörde med några ord reservationen 3 beträffande folkpensionerade makars beskattning. Det är alldeles riktigt som herr Kristenson sade att det här inte formellt rör sig om sambeskattning, men sättet att beräkna extraavdraget — där man alltså tar hänsyn till den andre makens inkomstförhållanden — ger samma resultat som om makarna var sambeskattade. Det är omöjligt att förklara denna skillnad för berörda makar. De fattar det såsom en sambeskattning.

Herr talman! Herr Kristenson nämnde att man i skatteutskottet hade avvisat den motion som jag har åberopat här. Detta är alldeles riktigt; det har man gjort. Man säger där att det därigenom inte skulle bli någon ändring i avdrag för de lägre inkomsttagarna-pensionärerna, utan att bara de högre inkomsttagarna-pensionärerna, skulle få någon lindring. Nu är det emellertid på det sättet, att vi har begärt ett förslag till riksdagen om ändrade grundavdrag för åldersoch förtidspensionärer, och vi menar att i det förslaget bör ingå regler som gör det möjligt även för de lägre inkomsttagarna-pensionärerna att göra avdrag vid beskattningen.

Herr talman! Vi har en mycket hård beskattning i vårt land, och det torde t.o.m., för finansministern stå klart att den drabbar stora delar av näringslivet på ett sätt som icke är förenligt med upprätthållandet av en säker och full sysselsättning. Ingen torde nu kunna förneka att den hårda kapitalbeskattningen menligt inverkat på vårt kostnadsläge och bidragit till att öka arbetslösheten. I särskilt hög grad har de s.k. familjeföretagen drabbats genom erläggande av den höga förmögenhetsskatten. När de i företagen hårt bundna tillgångarna i form av fastigheter, maskiner, varulager, fordringar m.m. är föremål för en hård beskattning bara på grund av sin blotta existens tvingas inte sällan företagaren till för stora kontanta uttag ur sin rörelse för att med de nuvarande höga marginalskatterna kunna betala den inkomstskatt och det belopp som erfordras för att erlägga förmögenhetsskatten. Denna är ju inte avdragsgill. Vidare uppstår stora svårigheter vid generationsväxlingar. Det stora problemet för denna typ av företagsamhet är ju att tillgångarna i sin helhet ligger hårt bundna i fasta värden i företaget. Hela förmögenheten utgör nämligen riskkapital. Därför finns det inga möjligheter att få fram kontanter till skatterna. Det är här vi har skillnaden mellan ägande i kontanter och aktier i börsnoterade bolag, där viss del av förmögenheten kan lösgöras till likvida medel. För de flesta torde det väl nu stå klart att familjeföretagsformen är av stor betydelse för vårt land. Den är lika nödvändig för såväl jordbruk, skogsbruk, handel och fabrikation som för serviceverksamheten. Det är inom denna företagsform som vi under tidernas lopp haft den stora nybildningsverksamheten, Det är här som nya uppfinningar i allmänhet har exploaterats. Det är här som vi har ursprunget till våra stora världsföretag. För nationen är det därför ett livsvillkor att denna företagsform kan fortleva, Nu ser det emellertid mörkt ut för familjeföretagarna. Under den senare tiden har ett mycket stort antal sådana företag försvunnit, antingen genom att de har tvingats till nedläggelse eller försålts till utländska företag eller till stora svenska företag. Detta har medfört en onödig osäkerhet för de anställda och risk för friställning. Det har även inneburit en stor kapitalförstöring, Det är därför som vi moderater så kraftigt reagerat mot de rådande förhållandena. Det kan inte vara riktigt att tvinga fram så stora förmögenhetsskatter att företagen icke orkar betala. Det kan inte heller vara rimligt att framtvinga en så hög arvsskatt vid generationsväxlingar att företaget därför måste upplösas. Om ett familjeföretags tillgångar uppgår till I miljon kronor blir den arvsskatt som skall betalas över 400 000 kronor, om det är ett barn som ärver, över 600 000 kronor om det är syskonbarn som ärver. Det torde stå klart för de flesta att ett sådant företag inte gärna kan ha möjlighet att överleva. Grunden till den höga beskattningen ligger bl.a. däri att företagens bundna tillgångar värderas för högt, och därvid skapas underlag för en för hög förmögenhetsoch arvsskatt. Rättelse borde kunna ske antingen genom reducering av värderingen, uppskov med betalning, sänkning av skatterna eller en kombination av dessa ting. Uppskovet kan låta enkelt, men blir säkerligen svårt att tillämpa i praktiken då det inte torde bli så många som vågar taga på sig det personliga ansvaret för skatteskulden för att därmed fortsätta företagets drift. De kostnadsoch avgiftsökningar som i dag kännetecknar vårt näringsliv gör att många måste känna sig ohågade för denna uppgift. Avgiftshöjningarna synes nu också bli ännu värre. Och inte hjälper det om man kallar arbetsgivaravgifterna i framtiden för socialavgifter. Det är helt klart att de ändringar som föreslås i den proposition som vi nu behandlar ingalunda löser problemen för familjeföretagen. Bristen på analyser över verkningarna av de föreslagna åtgärderna innebär också att det är svårt att bedöma om det blir några lättnader för de företag som nu har en viss nytta av det s.k. provisoriet. Mot den bakgrunden har vi moderater väckt en motion där vi kräver att de nuvarande reglerna skall få gälla vid sidan om de nya för att alternativt kunna komma till användning. Det skulle även ha kunnat överensstämma med andan i den avgivna propositionen där det är meningen att åstadkomma lättnader och icke höjningar, vilket nu möjligen kan bli följden. Det gäller därför att verkningarna av de nya reglerna följs med noggrannhet. Vi vann tyvärr icke någon anslutning från något håll för vår motion. I utskottet har emellertid gjorts en kompromiss som innebär att samtliga motioner överlämnas till företagsskatteberedningen för beaktande. Ärendet brådskar emellertid, varför det är av vikt att förslag till en lindrigare beskattning kommer med det snaraste. Kompromissen innebär också att riksdagen gör en beställning hos Kungl. Maj:t att till höstriksdagen få förslag som innebär att även gåvoskatten skall omfattas av de i propositionen 98 föreslagna ändringarna. Det gamla kravet från borgerligt håll om arvsskattebefrielse för de kristna och ideella organisationerna synes nu ha fått en liten puff framåt mot sin lösning genom att utskottet förutsätter att en prövning kommer till stånd och att proposition eventuellt framlägges om åtgärder sedan föreningsskatteutredningen har lagt sitt betänkande i höst. Herr talman! Jag har på den här punkten sålunda inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Men jag skall be att få beröra en annan fråga. Propositionen 98 innehåller i huvudsak ändrade bestämmelser av kapitalbeskattningen för de s.k. familjeföretagen, Denna proposition innehåller emellertid ändrade bestämmelser i ett annat sammanhang som verkligen kan förvåna. Jag avser regeringens förslag till beskattning av Konungen och hans hus. Sedan gammalt har Hans Majestät Konungen icke beskattats för vare sig inkomst eller förmögenhet, medan en lägre arvsskatt har erlagts. Vidare har Konungen icke erlagt tull eller fordonsskatter. Nu avser man att beskatta inkomst utöver apanaget, kräva förmögenhetsskatt och full arvsskatt samt bortta rätten till frihet från tull och fordonsskatter. Det är helt naturligt att skattefrihet tidigare har åtnjutits, då det är praxis i de andra västerländska monarkierna, Skattefriheten kan också motiveras med Konungens särställning. Han är rikets högste styresman och står helt över partier och enskilda intressen och är därmed företrädare för hela nationen. Kungahusets medlemmar är på grund av sina plikter mot landet förhindrade att förskaffa sig privata inkomster och blir därför hänvisade till det apanage som statsmakterna fastställer. Konungens rättsliga immunitet gör också att det är naturligt att han icke skall erlägga skatt eller ställas under skattelagarna, liksom inte heller under andra lagar, utöver vad som föreskrivs i grundlag. Det torde stå helt klart att ett införande av denna beskattning kommer att menligt inverka på Konungens möjligheter att fullgöra sina plikter mot landet. Delar av Konungens privata förmögenhet måste givetvis stå till nationens förfogande och det är naturligt för att Konungen på önskat sätt skall kunna fullgöra sin ansvarsfulla gärning. Inte minst gäller detta vid den för landet så viktiga representationen mot andra länders företrädare. Det är då egendomligt att förmögenheten skall beskattas. Kapitalskatteberedningen ansåg också att Konungens skattefrihet alltjämt bör bestå och yttrade sig bl.a. på följande sätt: ” Det rör sig här inte i första hand om ett skatteproblem utan om en fråga som hör hemma i andra och större sammanhang. Frågan har självfallet samband med statschefens ställning i statsrättsligt avseende.” Beredningens förslag blev också att ingen ändring skulle ske. Samma uppfattning har remissmyndigheterna hävdat. Man kan nu inte underlåta att ställa sig frågan vad det är som föranlett regeringen att komma med detta uppseendeväckande förslag. Inga som helst motiv har kunnat redovisas av vare sig utredning, remissmyndigheter, regering eller utskott för att nu göra detta ingrepp i Konungens hävdvunna rättigheter. Av propositionen framgår att förslaget icke har vare sig skattepolitisk eller statsfinansiell betydelse — inga motiv sålunda. Vad är det då som föranlett regeringen att nu lägga detta förslag? Utskottet skyller på principiella skäl. Dessa är dock obefintiiga med hänsyn till att Konungen står över alla andra i egenskap av rikets högste företrädare. Jämlikhetskrav äger sålunda icke någon som helst relevans i detta sammanhang. Motivet synes därför helt enkelt vara att genom detta nålsting, riktat mot kungahuset, försöka tillfredsställa de vänsterradikala krafter som kräver att Konungen inte bara skall beskattas utan också avskaffas. Men det steget vågar man inte ta, för var väljarna står i den frågan det vet även regeringen. Vid det tronskifte som ägde rum under föregående år visade Sveriges folk sin verkligt stora uppslutning kring vårt kungahus, och det går icke att ta miste på att Konungens ställning som företrädare för hela nationen är synnerligen fast grundad. Därför är det naturligt att det ute i vårt land väckt allmän bestörtning, när nu dessa åtgärder vidtages mot Konungen och hans hus, Det är förvånansvärt att en liknande uppslutning icke gjort sig märkbar här i riksdagen utan att moderata samlingspartiet ensamt har yrkat avslag på regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till den av fru Troedsson och mig själv avgivna reservationen.

Herr talman! När riksdagen i dag har att ta ställning till Kungl. Maj:ts proposition nr 98 med förslag till förordning om ändring i förordningen om statlig förmögenhetsskatt, så kommer därmed en mycket omdiskuterad fråga att bli föremål för beslut. Kapitalproblemen för de mindre och medelstora företagen är besvärliga, och ännu svårare framstår dessa problem i samband med generationsväxlingar. Ofta framstår försäljning till något storföretag som enda utvägen inför en generationsväxling, om företaget skall fortsätta sin verksamhet. De mindre och medelstora företagen har stor betydelse i vårt näringsliv både ur sysselsättningsoch produktionssynpunkt, samtidigt som denna del av näringslivet ofta också är betydelsefull som initiativtagare och nyskapare. Med utgångspunkt härifrån är det förståeligt att riksdagen och regeringen haft uppmärksamheten riktad på dessa problem. Från centern liksom från folkpartiet och moderata samlingspartiet har dessa frågor aktualiserats år från år. Också finansministern har i tal framhållit denna företagsgrupps betydelsefulla insats i vår produktion och även uttalat som sin uppfattning — i överensstämmelse med uttalanden från bl.a. centern — att i företagen arbetande kapital skulle under den tid som kapitalet är bundet i företaget ha en lindrigare beskattning. Från centern har därjämte med skärpa framhållits att utöver vad jag tidigare berört så bör vid kapitalbeskattningen hänsyn också tagas till den s.k. latenta skatteskulden. Enligt nuvarande kapitalbeskattningsregler har kapitalskatt fått erläggas på inneliggande lager till dess fulla värde. Genom att lagret vid försäljningen blir inkomstbeskattat försvinner ju i regel mer än halva värdet. Följaktligen har enligt nuvarande regler kapitalbeskattningen utgått på ett värde som vederbörande inte har varit och aldrig blir ägare till. Vi ser därför med tillfredsställelse förslaget i propositionen att man som värde å inventarier och lager vid kapitalbeskattningen får ta upp det lägsta värde som enligt gällande regler vid inkomstbeskattningen får utnyttjas vid avoch nedskrivningar. Detta innebär i flertalet fall att lager vid kapitalbeskattning får tas upp till 40 procent av värdet. Även beträffande skogskontona är det ett berättigat krav som nu tillgodoses att värdet av innestående belopp vid kapitalbeskattningen endast skall tagas upp till 50 procent. Utan tvivel innebär propositionens förslag på vissa avsnitt ett tillmötesgående av krav som tidigare ställts, inte minst från centern. Särskilt framträder lättnader i beskattningen för företag med stort kapital bundet i inneliggande lager. För företagare med större delen av kapitalet bundet i fastigheter, byggnader och mark, innebär förslaget inte någon nämnvärd lindring i beskattningen. Detta gör att man inte kan anse att här föreslagna åtgärder är tillräckliga, därest man verkligen vill bevara och skapa förutsättningar för vidareutveckling av de mindre och medelstora företagens verksamhet. Från centern har i motion krävts att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen beträffande ändrade regler för beskattningen av familjeföretag i syfte att underlätta generationsväxlingen i sådana företag. Liknande motioner har väckts från andra partier. Och som jag nyss sade har också finansministern vid skilda tillfällen uttalat sin uppskattning av vad dessa företag uträttar även om man skulle önskat att denna uppfattning mera framträtt i propositionen. Utskottet har också, och det ser jag med särskild tillfredsställelse, enhälligt instämt i nyss nämnda motionsyrkande och begärt att frågan om kapitalbeskattningen för mindre och medelstora företagare blir föremål för förnyat utredningsarbete i syfte att underlätta generationsväxlingar. En annan fråga som också tagits upp i centermotion är kravet på att de nya reglerna om lagervärderingar skall gälla inte bara vid arvsoch förmögenhetsbeskattningen utan också vid gåvobeskattningen. Enligt centerns uppfattning, som också vunnit utskottets bifall, bör de nya reglerna gälla också vid gåvobeskattningen, därest gåvan omfattar hel förvärvskälla. För många företagare framstår det som angeläget att själva bidra till att genomföra en generationsväxling. Därför anser vi att samma regler bör gälla vid gåvosom vid arvsbeskattningen när det gäller hel förvärvskälla, och utskottet begär nu att Kungl. Maj:t framlägger förslag härom till årets höstriksdag. Inflationen gör att det ständigt automatiskt sker en skärpning av kapitalbeskattningen. För att något motverka denna så föreslås en höjning av det fria grundbeloppet och även en viss ändring i de olika beskattningsskikten. Herr talman! Jag vill avsluta detta mitt anförande med att uttala min tillfredsställelse över att utskottet kunnat enas i så väsentliga frågor som här behandlats, och jag tar det som ett uttryck för att vi både uppskattar den verksamhet som bedrivs i de mindre och medelstora företagen och är angelägna om att behålla och skapa förutsättningar för deras verksamhet också i fortsättningen.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

Herr talman! Det är glädjande att utskottets samtliga ledamöter kunnat enas om en positiv skrivning när det gäller problemen vid generationsväxlingar inom mindre och medelstora företag. Företagsskatteberedningen skall nu få tilläggsdirektiv att försöka underlätta dessa övergångar, som ofta är av stor betydelse för företagens fortsatta verksamhet såsom självständiga enheter och ofta också för anställningstryggheten för de många som arbetar i företag av denna storleksordning. Såsom en dellösning i sammanhanget har folkpartiet föreslagit att den arvsskatt som enligt nuvarande lag skall uttagas i stället avsättes med äganderätt till de anställda i form av aktier, arbetstagarfond eller liknande och att staten alltså avstår ifrågavarande arvsskatt. Utöver att underlätta generationsväxlingar i mindre och medelstora företag och utöver att trygga sysselsättningen för de anställda skulle folkpartiförslaget medföra en rimligare ägarfördelning med den efterskänkta arvsskatten till de anställda samt en spridning av realförmögen heten i vårt land, vilken som bekant är koncentrerad till ett fåtal. Det hade funnits anledning för utskottet att särskilt understryka denna metod, såsom jag säger i särskilda yttrandet nr 2, men jag utgår ifrån att företagsskatteberedningen beaktar den berörda tankegången i sin prövning av olika alternativ. I skatteutskottets betänkande 1974:38 behandlas också de olika arvsskatteförhållanden som råder för svenska kyrkan och de fria trossamfunden. En person testamenterar till svenska kyrkan och till Svenska missionsförbundet vardera 25 000 kronor att användas inom respektive samfunds mission i ett av Afrikas länder. De båda kyrkorna arbetar där med ungefär samma metoder: mission, skola, barnaoch mödravård osv. Svenska kyrkan, som är ett statligt centralorgan, är befriad från arvsskatt på beloppet, medan Svenska missionsförbundet får betala arvsskatt. Exemplet kan räcka såsom illustration till hur orimligt förhållandet är. Det är glädjande att folkpartiet — förutom tidigare av centerpartiet och moderata samlingspartiet — nu även rönt förståelse för sin inställning till problemet från socialdemokraternas sida. Utskottets samtliga ledamöter har enats om att frågan bör bli ”föremål för prövning antingen hos utredningen eller hos Kungl. Maj:t när föreningsskatteutredningens resultat föreligger”. Man kanske inte skall begära mera i dagens läge av socialdemokraterna än ett uttalande att frågan skall prövas, men det borde varit möjligt för utskottets ledamöter att tillägga att en mera jämlik avvägning i arvsskattesammanhang ter sig rimlig. Så har nu inte blivit fallet, men i avvaktan på att den prövning som utskottet förordar kommer till stånd har jag nöjt mig med ett särskilt yttrande. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I anledning av propositionen 1974:98 har avlämnats vpk-motionen 1974:1839 vilken behandlas i nu förevarande betänkande från skatteutskottet. I motionen har vi två yrkanden. I yrkande nr 1 går vi emot höjningen av gränserna för uttag av förmögenhetsskatt från fysiska och juridiska personer och kräver att dessa skall ligga kvar på nuvarande nivå. I yrkande nr 2, som gäller beskattningen av kungahuset, kräver vi mera långtgående förändringar än vad propositionen föreslår. Vi kräver där att samma regler skall gälla för alla medborgare i fråga om såväl inkomstsom förmögenhetsskatt, vilket betyder att dessa regler också skall gälla för kungahuset. Vad först gäller gränserna för uttag av statlig förmögenhetsskatt så anförs i propositionen att en höjning av gränserna är motiverad med hänsyn till förändringen i penningvärdet och att hänsyn skall tas till förväntade höjningar av fastigheternas taxeringsvärden i samband med 1975 års allmänna fastighetstaxering.

Vänsterpartiet kommunisterna har vid ett flertal tillfällen, som ett led i finansieringen av viktiga fördelningspolitiska reformer, föreslagit en skärpning av förmögenhetsbeskattningen med särskild betoning på de stora förmögenheterna. Vi menar att förmögenhetsbeskattningen måste tas upp i sin helhet med inriktning på en sådan skärpning. Mot bakgrund av denna allmänna inställning finner vi inte att bärande skäl föreligger för att nu vidtaga denna begränsade ändring, som innebär ett skattebortfall, i stället för en motiverad inkomstförstärkning från beskattning av kapital. Vad sedan gäller skattereglerna för kungahuset så kan vi med tillfredsställelse konstatera att propositionen här har anslutit sig till den socialdemokratiske reservantens mening i kapitalskatteberedningen och föreslår att kungahusets befrielse från skatt på inkomst av kapital samt dess tullförmåner slopas. Detta är, som vi ser det, ett steg i rätt riktning. Har man den grundinställningen att medlemmarna av kungahuset — så länge som detta hus finns kvar — skall behandlas lika som alla andra medborgare i ekonomiskt hänseende är emellertid den i propositionen föreslagna förändringen endast en dellösning. Det är en dellösning därför att man inte också föreslår inkomstbeskattning av kungahusets inkomster i form av anslag från staten. I motionen föreslår vi att kungahusets skattefrihet i fråga om också anslaget från staten skall avskaffas och således all särbehandling av kungahuset — särbehandling som har formen av privilegier — skall upphöra. Som skäl för att kungahusets anslag från staten fortfarande skall vara skattefritt anförs att dess storlek är beräknat med hänsyn till denna skattefrihet. I propositionen 98 anför föredragande statsrådet på s. 65: ”Av praktiska skäl bör detta anslag inte beskattas. Vid bestämmande av anslagets storlek bör prövas i vad mån kompensation bör lämnas för den ekonomiska försämring för kungahusets medlemmar som blir följden av att skatteoch tullförmånerna avskaffas.” Detta sätt att resonera förefaller mig ologiskt. Man är i ena fallet beredd att göra en förändring och kompensera dess konsekvenser, men inte i det andra fallet. Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna är, i likhet med vad socialdemokratiska partiet säger sig vara, ett parti som av principiella skäl vill avskaffa monarkin och införa republik. I konsekvens härmed brukar också partiet till varje års vårriksdag motionera om övergång till republik. Nu har vi ännu så länge monarki. Men att vi har det behöver enligt vår mening inte innebära att kungahuset skall särbehandlas i skattemässigt eller annat hänseende. Tvärtom talar jämlikhetsskäl för att någon sådan särbehandling inte skall få förekomma.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 38 är, som redan förut har påpekats här, en kompromissprodukt, där jag hävdar att ingen har behövt göra våld på sina principiella åsikter. Socialdemokraterna tyckte nog att propositionen 98 var rätt väl avvägd och man hade utan vidare kunnat tillstyrka propositionen med endast några små formella ändringar. Å andra sidan har utskottsmajoriteten alltid uttalat sin välvilja mot landets näringsliv, och man har också uttalat sin vilja att ha kvar den företagsamhet som bedrivs av landets familjeföretagare. Man har velat hjälpa till så länge inte priset härför har varit skatteflykt eller opåkallade lättnader i förhållande till andra grupper skattskyldiga. Mot denna bakgrund har det således inte varit särskilt svårt för skatteutskottets socialdemokrater att gå med på vissa justeringar av propositionen beträffande de mindre och medelstora familjeföretagens skatteproblem vid generationsväxlingar. Skatteutskottet föreslår normalt inte att riksdagen skriver till Kungl. Maj:t och ger till känna saker och ting utan att en klar viljeyttring föreligger. Och det anser utskottet att det gör i detta fall. Därför begär man hos Kungl. Maj:t förslag till sådana bestämmelser beträffande gåvoskatten att generationsväxlingar bör kunna ske medan den äldre generationen är i livet, dvs. att förmögenhetsvärderingen vid gåva bör vara densamma som vid beräkningen av arvsskatt. Utskottet är dock medvetet om att skatteflyktsrisker föreligger och förutsätter därför att vissa spärrar måste finnas, och bl.a. har utskottet pekat på att en begränsning kan ske på så sätt att en förutsättning för den lindrigare förmögenhetsberäkningen endast bör föreligga om gåvan avser hela den aktuella förvärvskällan. De begärda tilläggsdirektiven till företagsskatteberedningen, som utskottet också vill ha en skrivelse till Kungl. Maj:t om, ansåg en del av oss vara helt onödiga, enär en utredning med så vittgående uppgifter på företagsbeskattningens område som det här är fråga om knappast kan gå förbi generationsväxlingsproblemen. Men när man från motionärernas sida har velat ge utredningen en kanske något mera formell grund att stå på, och motionärerna också fick stöd av många ledamöter i utskottet, finns det knappast något skäl för utskottet att motsätta sig den beställning som nu är föreslagen. Jag tror inte man kan säga att det uttalande som utskottet gjort i fråga om målsättningen, nämligen att underlätta generationsväxlingarna inom familjeföretagen, på något sätt strider mot de intentioner som finns inom företagsskatteberedningen. Utskottet har vidare, som här i dag påpekats, också ändrat något på propositionens förslag till omfattningen av enprocentsskiktet för förmögenhetsbeskattningen. Det kan givetvis vara en bedömningsfråga huruvida penningvärdesförändringarna och den därmed sammanhängande höjningen av taxeringsvärdena skall anses vara kompenserade genom att skattepliktsgränsen höjs från 150 000 till 200 000 kronor eller om också vissa justeringar behövs längre upp i skalan för att förhindra skatteskärpningar ytterligare ett stycke upp bland förmögenheterna. Utskottet har vid sin bedömning stannat för att en ytterligare justering varit påkallad och utökat enprocentsskiktet från en övre gräns på 250 000 kronor, som propositionen föreslagit, upp till 275 000 kronor. Detta är ett mellanting mellan propositionens förslag och förslag i olika motioner. På detta sätt inträffar den reella skatteskärpningen på grund av penningvärdesförändringen och höjningen av fastighetstaxeringsvärdena något längre upp på förmögenhetsskalan. De punkter som jag hittills berört avser de reella ändringar som företagits i propositionens förslag. Utskottet som helhet har inte kunnat acceptera några längre gående ändringar som ett flertal motionärer yrkat på. Jag uppfattar denna enighet som ett ansvarstagande från oppositionens sida, och jag vill uttala min uppskattning därav. Jag kan till nöds förstå de särskilda yttranden som avgivits, men jag är mån om att understryka, att i den mån tolkningar gjorts utöver vad som står i betänkandet så får det stå för författarnas egen del. I det avseendet vänder jag mig mot både herr Hörberg och herr Magnusson i Borås, som lägger in mera i detta betänkande än vad som står i det. Herr Magnusson säger att alla motioner med beaktande skall överlämnas till företagsskatteberedningen. Det tror jag inte står någonstans i betänkandet. Jag tror inte heller att det står att man gjort någon viljeyttring när det gäller arvsskatterna för de religiösa samfunden, utan det är bara fråga om en prövning. Vad den skall resultera i överlämnar man med varm hand åt Kungl. Maj:t eller någon utredning att bedöma. Utskottet som sådant har inte haft någon åsikt om vad den prövningen skall leda till. Herr Magnusson tog i sitt inlägg upp frågan om anledningen till att så många små och medelstora familjeföretag nedlagts eller försålts till större företag inom eller utom landet. Han ansåg att det skett i en icke acceptabel omfattning. Jag tror att herr Magnusson drog den något förhastade slutsatsen att kapitalskatterna är den allt överskuggande orsaken till dessa försäljningar eller nedläggningar. Jag har försökt skapa mig en någorlunda klar föreställning om detta problem, men jag har inte alls blivit lika övertygad som herr Magnusson om att detta är orsaken till nedläggningarna eller försäljningarna. Lika ofta och kanske t.o.m. oftare kan orsaken vara något annat. Kanske har man exempelvis på grund av den hyggliga företagsbeskattning som vi har inte varit villig att betala de kraftigt upplagrade skatteskulder som man ådragit sig utan funnit det bättre att sälja företaget och med det skatteskulderna. Ett annat skäl kan vara att man fått så höga bud från något företag, som vill köpa undan en besvärlig konkurrent, att man knappast kunnat motstå detta. Ett tredje skäl kan vara att det inte finns någon succession inom familjen. Ett fjärde skäl kan vara att andra arvtagare försöker få ut sin del i företaget, vilket gör detta mindre likviditetskraftigt. Det finns alltså en hel serie av skäl till sådana försäljningar, och jag tror knappt att man kan säga att företagsskatterna är den enda eller ens den stora orsaken till att dessa försäljningar sker. I den mån de beror på alltför ogynnsamma kapitalskatter har herr Magnusson redan fått löfte om att ansträngningar skall göras för att undanröja problemen så långt det nu går för att inte skapa nya, som exempelvis kan vara skatteflykt eller ojämnheter i förhållande till andra skattskyldiga. Det är självklart att utfallet av dessa nya regler nu måste följas, men att ha två parallella system, som herr Magnusson önskar, för att någon skulle undgå en eventuell liten skatteskärpning kan väl knappast vara ändamålsenligt, allra helst som det gamla systemet ju också starkt har kritiserats. På en punkt föreligger en reservation, nämligen när det gäller kungahusets beskattning. Med den starka känsla som moderaterna hyser för kungahusets privilegier är det begripligt, att man inte kunnat offra sin ståndpunkt i denna fråga i något kompromisspaket. Och ingen har begärt det heller. För den som har läst skatteutskottets betänkanden och likaså hört utskottets ordförandes uttalande i kammaren tidigare år framstår emellertid propositionen på denna punkt närmast som en beställning från skatteutskottets majoritet. Årets utskottsmajoritet, som består av alla ledamöter utom moderaterna, delar inte reservanternas farhågor för att kungahuset inte skall kunna sköta sina statsrättsliga uppdrag, om privata förmögenheter beläggs med vanliga skatter av olika slag liksom om tullfriheten avskaffas. Ersättningen för att vara Sveriges statsöverhuvud betalas ju i stället med det s.k. apanaget, och såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet har understrukits att detta skall ligga på en sådan nivå att det motsvarar de utgifter som är förknippade med uppdrag som åvilar kungahuset. I den delen tycker utskottet, att det är praktiskt att apanaget fortfarande ligger utanför beskattningen. Huvuddelen av detta anslag används till omkostnader, och utskottet anser därför att det är tämligen likgiltigt om det betraktas som ett omkostnadsanslag eller som en löneförmån, då det under alla omständigheter måste ligga på en sådan nettonivå att det täcker kostnaderna. Apanagets storlek bestäms ju också av riksdagen efter prövning. Utskottsmajoriteten anser det dock principiellt stötande att privata inkomster av kapital — och det kan vara fråga om betydande inkomster — skall beskattas på annat sätt för kungahusets medlemmar än för alla andra medborgare i ett demokratiskt land. Så långt trodde jag att vi hade kommit i fråga om jämlikhet, att kungen inte är något annat än en vanlig människa, som i ett demokratiskt land sköter ett uppdrag som statsöverhuvud. Samma principiella resonemang som utskottet här har fört gäller naturligtvis också förmögenhets-, arvsoch gåvoskatter liksom tullar och punktskatter. Det har inget att göra med vilken form av statsskick vi har här i landet utan är en anpassning till det demokratiska samhället med avskaffande av ekonomiska privilegier. I vpk:s motion fanns, som herr Israelsson sade, två förslag: dels att skattepliktsgränsen skall ligga kvar på den nuvarande nivån, dels att också kungahusets apanage skall beskattas.

Det är ju huvudsakligen det som vänsterpartiet kommunisternas motion i den delen innebär: ideella organisationer skall icke få skattepliktsgränsen höjd. Rent principiellt skulle jag vidare vilja säga, att kapitalskatter som är större än tillväxten inte får användas till löpande konsumtion. Jag har en känsla av att vänsterpartiet kommunisterna just är ute efter det, och det betyder inte bara att man vill minska de rikas förmögenhet, utan man vill också underminera landets framtida välstånd. Konfiskatoriska kapitalskatter som används till investeringar i samhällets regi innebär i regel ingen fara för landets välstånd — möjligen kan man tvingas att bygga upp en Berlinmur för att få de förmögna kvar — men om man äter upp dessa skatter, då är jag allvarligt oroad för landets framtid. Och det är ju det som vänsterpartiet kommunisterna föreslår. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Herr Wärnberg sade att förslaget beträffande Konungens beskattning skulle vara en beställning från riksdagen. Det är ju helt felaktigt att påstå detta. Varje gång som denna fråga har varit uppe till behandling har riksdagen beslutat ett rent avslag på de föreliggande motionerna. Så sent som under föregående års riksdag var en liknande motion uppe, och den avslogs på utskottets förslag. Motionären begärde t.o.m. votering, och visserligen gav den ett utslag som innebar att motionen — förvånansvärt nog — stöddes av många ledamöter av kammaren, men att påstå att riksdagen har beställt ett sådant här förslag är helt felaktigt. Det lönar sig väl inte att diskutera mer om det här, utan jag ber att få hänvisa till min motivering i huvudanförandet, där jag sade att Konungen har en särställning och därför bör vara skattefri. Fördenskull kan jag inte för min del godta de jämlikhetskrav som herr Wärnberg har gjort sig till tolk för.
Fru talman! Herr Wärnberg tog upp våra förslag om kapitalbeskattningen och menade att vi i fortsättningen vill beskatta också idrottsföreningar, ideella föreningar osv., om de har litet pengar. Det kanske kan bli så i vissa, speciella fall, men vad vi främst har velat peka på i det här sammanhanget är att vi inte vill ha en sådan begränsad ändring av kapitalbeskattningen. Vi tycker att den gamla skattepliktsgränsen kan ligga kvar i avvaktan på att vi får en stor reglering av hela kapitalbeskattningen; det är alltså det som vi är ute efter. De absoluta tal som förmögenhetsskatten för dessa föreningar i dag uppgår till torde vara obetydliga. Sedan talar herr Wärnberg om att vi måste vara försiktiga så att vi inte får en så hård kapitalbeskattning här i landet att kapitalägarna ger sig i väg och vi kanske måste bygga en mur för att ha dem kvar här. Jag tror att det är överdrivna farhågor. Det har visat sig att klimatet för kapitalägarna här i landet ännu så länge i alla fall varit så pass företagsvänligt att det har gjorts mycket goda vinster på senare år. Det finns för resten ännu inget nytt förslag om en genomgripande förändring av kapitalbeskattningen. Det är ett sådant som vi vill ha för att komma åt de stora förmögenheterna och få in litet mera skatt av dem.
Fru talman! Jag kan inte erinra mig att jag har sagt att riksdagen har gjort någon beställning. Jag har sagt att skatteutskottets majoritet har uttalat sig på sådant sätt att det måste tolkas som en beställning. Även om skatteutskottet har avstyrkt motionerna tidigare år, har det ändå uttalat sitt principiella gillande av dem — det kan man inte komma ifrån. När det gäller beskattningen av idrottsföreningarna så är det just den typen av föreningar som drabbas om man, som herr Israelsson vill, vägrar att höja skattepliktsgränsen. Det är nämligen de ideella organisationerna som har den låga gränsen. Sedan finns det några stiftelser som kan ha den, men för dem spelar detta ingen som helst roll, medan det för landets tusentals föreningar har mycket stor betydelse om skattepliktsgränsen är 5 000 eller 15 000 kronor. Sedan har jag inte haft några särskilt stora farhågor för att vi skulle behöva bygga någon mur — det sade jag mera som en liten inskjuten sats. Däremot vågar jag påstå att om man äter upp kapitalskatter, om man använder dem till konsumtion, då är det allvarligt. Och det är det som vänsterpartiet kommunisterna har velat göra ett flertal gånger. Man vill ha så pass kraftiga kapitalskatter att det innebär att man minskar kapitalet, och pengarna skall man i stället använda till sådana saker som i huvudsak är konsumtion.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

Men en fråga som inte har blivit tillfredsställande löst genom propositionen 98 eller genom utskottsbetänkandet är sambeskattningen av äkta makar vid förmögenhetsbeskattning. I motsats till den gamla sambeskattningen av inkomster, som ju innebar både dubbelt ortsavdrag för makar och en gynnsammare skatteskala vid beräkningen av den sammanlagda inkomsten, så tar ju beskattningen ingen som helst hänsyn till skatteförmågan vid beräkning av förmögenhetsskatt. Skatten på en viss förmögenhet är — och avses förbli — densamma vare sig förmögenheten innehas av en ensamstående eller av två äkta makar med eller utan barn. Kravet på likformighet och rättvisa vid beskattningen blir därigenom inte tillgodosett. En rörelse kan vara värd 400 000 kronor. Är det två syskon eller två sammanboende som innehar den, så behöver ingen av dem erlägga förmögenhetsskatt. Men är det i stället två äkta makar som har denna rörelse, så har de att betala en förmögenhetsskatt på 2 625 kronor. Det är inte bara rättviseskäl utan också kravet på neutralitet från samhällets sida som talar för att även förmögenhetsbeskattningen så långt möjligt utformas så att man inte missgynnar äktenskapet. Utskottet anför att yrkandet i motionen 1835 av mig m.fl., som gick ut på att äkta makar skulle ha dubbelt så hög skattepliktsgräns som en ensamstående, inte är ”av sådan karaktär att 1972 års skatteutrednings pågående utredningsarbete med dessa frågor bör föregripas”. Herr Magnusson i Borås och jag har dock i ett särskilt yttrande velat understryka vikten av att också den här frågan får en tillfredsställande lösning i samband med skatteutredningens pågående arbete. Utskottet har också haft att behandla en motion av fru Sundberg m.fl., där det bl.a. yrkas att fosterbarn inte skall sambeskattas med föräldrar i vad gäller förmögenhet. Om ett fosterbarn är mantalsskrivet hos sina fosterföräldrar sker genom de år 1970 införda reglerna en sambeskattning också av eventuella förmögenheter. Jag skall bara nämna ett enda exempel på de orimliga konsekvenser som detta kan medföra. En åtta års pojke blev föräldralös genom en trafikolycka, och han placerades i fosterhem hos en jordbrukarfamilj som var avlägsna släktingar till honom. Genom försäljning av de avlidna föräldrarnas egnahem, utfallande försäkringar osv. fick den här lille grabben en förmögenhet på ungefär 100 000 kronor. Detta medförde att fosterföräldrarnas förmögenhetsskatt för den gård de innehar steg med över 1 000 kronor, och även pojken fick en förmögenhetsskatt på drygt 1 000 kronor. Utskottet anför att även om utskottet är medvetet om att en sambeskattning med fosterbarn endast i sällsynta fall kan anses motiverad, så har motionärerna inte påvisat sådana olägenheter att denna begränsade fråga bör specialregleras. Men jag hoppas, fru talman, att utskottets skrivning skall medföra att också den här frågan får en snabb och tillfredsställande lösning.

Fru talman! Internationellt sett har vi en gedigen kapitalbeskattning — de flesta andra länder ligger långt efter i rättvisa och effektivitet. Ändå bör vi fråga oss: Går det verkligen inte att utnyttja Kapitalskatterna bättre för att åstadkomma ekonomisk och social utjämning? Rent tekniskt kan kapitalskatter bli knivskarpa jämlikhetsinstrument, om man bara är beredd att begagna sig av deras verkningskraft. Jag vill föra fram ett par exempel där jag tycker att vi låtit kapitalskatterna bli onödigt trubbiga och där det från rättvisesynpunkt vore rimligt med en skärpning. Det första exemplet gäller skattepliktsgränsen. År 1945 var gränsen för skattepliktig förmögenhet 20 000 kronor. 1948 höjdes gränsen till 30 000, 1953 till 50 000, 1957 till 80 000, 1965 till 100 000 och 1970 till 150 000, nu föreslås en höjning till 200 000 kronor. Detta är en tiodubbling sedan 1945. Det innebär att det skattefria beloppet för förmögenheterna ökat mer än tre gånger så snabbt som konsumentpriserna. Under efterkrigstiden har vi haft en allmän tillväxt av de privata förmögenheterna, men trots detta har antalet skattepliktiga förmögenheter minskat. År 1945 träffades 281 000 förmögenheter av förmögenhetsskatt. År 1952 nåddes en höjdpunkt på 330 000 skattepliktiga förmögenheter. Efter den nya uppräkningen av skattegränsen kommer antalet knappast att nå över 200 000. Det är kanske 10 procent av landets inkomsttagare som har förmögenhet av någon storleksordning, men förmögenhetsskatt utgår för mindre än 5 procent av inkomsttagarna. Under de senaste decennierna har vi fått uppleva en kraftig tillväxt av den indirekta beskattningen och av kommunalskatten. De flesta medborgarna har mött allt högre procentsatser i den statliga inkomstskatten. Det har i och för sig funnits goda skäl för den utvecklingen. Men är det mot den bakgrunden rimligt att man samtidigt har undantagit allt fler förmögenheter från beskattning? Hur stämmer det med principen om skatt efter bärkraft? Och blir det några egentliga olägenheter om man behåller den nuvarande skattepliktsgränsen 150 000 kronor i stället för att höja den till 200 000 kronor? Merskatten är högst 41:65 kronor per månad, och då måste man ha skattepliktiga tillgångar på minst 200 000 kronor netto. Ett annat exempel på att kapitalskatterna är onödigt trubbiga är underlaget för förmögenhetsbeskattningen. I dag räknar man inte med stora kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar som tecknas på en halv miljon kronor och däröver. Jag vill erinra om låginkomstutredningens bedömning att tillgångarna i försäkringsfonder 1966 uppgick till drygt 17 miljarder och att ett utelämnande av dessa tillgångar innebär en undervärdering av förmögenheterna främst i hushåll i de högre förmögenhetsklasserna. Inte heller konstskatter eller det värdefullaste privata lösöret räknas in i förmögenhetsskatten. Om detta uttalade sig kapitalskatteberedningen 1971 på följande sätt: ”Den gällande kapitalbeskattningen av inre lösöre kan kritiseras från skilda utgångspunkter. Onekligen talar starka rättviseskäl för att förmögenhet som är nedlagd i dylika föremål blir förmögenhetsbeskattad. Det är känt att många förmögenhetsägare under senare år nedlagt betydande belopp på konst och dylikt, varvid ett verksamt motiv på många håll varit att nedbringa förmögenhetskatten. Spekulationsinslag har inte saknats; möjligheten att skattefritt hemföra vinster efter fem års innehav har utnyttjats.

Vad har då skatteutskottet att säga om detta problem? Jo, för det första att skatteintäkterna kanske inte står i rimlig proportion till de administrativa och andra svårigheterna. För det andra att frågan inte är av sådan vikt att den behöver tas upp igen. Men får jag då börja med att erinra om att kapitalskatteberedningen inte har gjort någon ingående utredning av detta problem. I slutbetänkandet på över 200 sidor redovisar man på två sidor gällande regler för förmögenhetsbeskattningen av inre lösöre, och så kommer det en sida med utredningens överväganden. Det avgavs också en reservation på denna punkt. Ledamoten Stig Alemyr anförde bl.a. följande: ”Förvisso möter praktiska problem vid en förmögenhetsbeskattning av det inre lösöret. Praktiska svårigheter får dock inte lägga hinder i vägen för angelägna reformer. Det framstår som väsentligt att man fångar in de fall där det inte är fråga om sedvanligt konstsamlande, utan där innehavet klart pekar på konstinvesteringar. Meningen är således icke att lägga förmögenhetsskatt på vanliga hem, inte ens de välutrustade. En förmögenhetsbeskattning måste därför kompletteras med frikostigt tilltagna grundavdrag, förslagsvis 200 000 kr. Endast den som har konst, frimärken, antikviteter osv. med ett värde som överstiger nämnda belopp, bör förmögenhetsbeskattas för överskjutande värde. Vidare bör det finnas möjligheter för Kungl. Maj:t, eventuellt riksskatteverket, att fritaga kulturhistoriskt värdefulla samlingar eller andra fall där synnerliga skäl för skattefrihet kan föreligga. De praktiska kontrollsvårigheterna skall givetvis inte förringas, men de får inte heller överdrivas. Man bör ej förbise det principiellt riktiga och värdefulla i en uttrycklig lagregel om skatteplikt. Den som ej uppger exempelvis ett betydande konstinnehav kan då komma att straffas enligt reglerna i skattebrottslagen. En någorlunda tillfredsställande kontroll kan även ske via försäkringsbolagen, vilka i lämplig omfattning kan åläggas uppgiftsplikt beträffande särskilda försäkringar för värdefullt lösöre. En tänkbar åtgärd är likaså att i begränsad omfattning föreskriva uppgiftsskyldighet vid försäljning av mycket värdefulla objekt. Även andra åtgärder kan tänkas.” Det finns inget ordentligt underlag för påståendet att skatteintäkterna inte skulle komma att stå i rimlig proportion till de administrativa svårigheterna och eventuellt andra olägenheter. Skatteutskottets medlemmar är tydligen medvetna om osäkerheten i det här påståendet för de skriver att de ökade skatteintäkterna ”torde — — — inte antas stå i rimlig proportion”. Vill man ange osäkerhet brukar man använda antingen ”torde” eller ”antas”. Skatteutskottet har i det här fallet gjort en dubbelgardering genom att använda båda uttrycken på samma gång. Det kan vara klokt med en tvåfaldig gardering. Om man tar hänsyn till att en förmögenhetsbeskattning på det här området kan effektivisera realisationsvinstbeskattningen tror jag att det bör stå klart att dessa skatteintäkter kommer att stå i rimlig proportion till de administrativa svårigheterna. Jag tycker att det vore värt att göra den utredning som vi ändå får erkänna att kapitalskatteberedningen inte hann med eftersom de hade många problem att syssla med. De sysslade med detta problem på ett mycket begränsat sätt eftersom deras uppgifter spände över stora områden. Ser vi på de senaste kapitalskattereformerna finner vi i motiven att skatten helst inte bör vara större än att avkastningen räcker till att betala skatt och vidmakthålla realvärdet på förmögenheten. Men det innebär naturligtvis också att man i beskattningssystemet byggt in en princip som säger att beskattningen inte får leda till någon egentlig förmögenhets utjämning. Därmed är vi inne på de negativa verkningar som man ofta brukar förbinda med en vingklippning av de stora förmögenheterna.

Till stor del förutsätter en framgångsrik förmögenhetsutjämning att man försvagar sambandet mellan de stora privatförmögenheterna och utövandet av viktiga samhällsfunktioner. Hur långt kapitalbeskattningen kan drivas beror till sist på hur vi lyckas med näringspolitiken, med demokratiseringen av det ekonomiska livet och med uppbyggandet av det kollektiva sparandet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till motionen 1837.
Fru talman! Jag hade faktiskt inte för avsikt att gå in i debatten; jag tycker att skatteutskottets ordförande klarade ut problemen så utförligt som man kan begära. Jag skulle ändå vilja göra några reflexioner. Det här förslaget om förändringar i förmögenhetsbeskattningen och realisationsvinstbeskattningen med huvudinriktning på småföretagen innebär faktiskt en djupt gående revision av de gamla beskattningsreglerna. Det är i och för sig inte nytt för dagen att vi har velat göra en liberalisering; vi har försökt göra det år 1970, då det gjordes ett ingrepp som siktade på att dela upp kapitalet i vad vi kallade passivt och arbetande kapital. Då godtogs själva principen att det finns skäl för att göra vissa liberaliseringar i förmögenhetsoch arvsbeskattningen för de företagare vilkas förmögenhet och tillgångar ligger i deras maskiner och annan utrustning, deras industrier och företag. Det har sagts tidigare i dag. Vi misslyckades — det kan jag gott erkänna. Det blev en komplicerad lagstiftning, som mer blev medgivande på papperet och som inte fick den effekt i praktiken som man skulle ha önskat. Det nuvarande förslaget — det som jag hoppas att riksdagen nu snart kommer att fatta beslut om — innebär ett djärvare och riktigare grepp. Den alldeles påfallande tystnad i den offentliga debatten som detta förslag har resulterat i gör att man också kan dra sina speciella slutsatser. Småföretagarnas skattediskussion är någonting som man annars inte sätter under ena skäppo utan gärna för till torgs, och framför allt de här frågorna har varit de ständigt återkommande debattämnena. Sedan propositionen lades på riksdagens bord har det varit förvånansvärt tyst. Ingenting har sagts om den i pressen, och småföretagarna har också varit mycket tystlåtna. Jag tar det som en accept, ett godkännande, en välsignelse av det förslag som lagts fram. Det manifesterar sig ytterligare i att skatteutskottet enhälligt kunnat acceptera huvuddelen av förslaget och ansett det vara riktigt och dessutom rätt avvägt. Vi kan gå till ett beslut i en gammal kontroversiell skattefråga i den allra största enighet, och det kan man välkomna. Jag vill göra en annan liten reflexion, och den gäller kungahusets beskattning. Det har växlats några repliker mellan herr Magnusson i Borås och herr Wärnberg om huruvida regeringen hade att uppfatta den föregående höstriksdagens diskussion som en beställning i den här riktningen eller inte. Jag vill för min del gärna erkänna att jag betraktade det såsom en beställning och att det här förslaget följaktligen är ett effektuerande av den beställningen. Om herr Magnusson gör sig besväret att läsa igenom protokollet från riksdagsdebatten, som då i rätt långa stycken fördes mellan herr Bergqvist och utskottets dåvarande ordförande, herr Brandt, skall han finna att herr Bergqvist ville ha ett beslut omedelbart i den här riktningen. Herr Brandt avvärjde den önskan genom att utlova ett förslag från regeringens sida, och jag sticker inte under stol med att det löftet hade föregåtts av ett resonemang mellan herr Brandt och mig. Riksdagen var följaktligen i princip enig om att det skulle läggas fram ett förslag. Diskussionen gällde huruvida riksdagen skulle fatta ett beslut omedelbart eller lugna sig till dess regeringen fått tillfälle att i vederbörlig ordning se på frågan och därefter lägga fram sitt förslag. Jag fattade det som en klar beställning; när nu också utskottsmajoriteten representerar en mycket bred enighet på denna punkt — endast med undantag av moderata samlingspartiets representanter — och riksdagen förmodligen kommer att följa sina representanter i utskottet, talar väl också det mesta för att denna min uppfattning var den riktiga. Vad den här riksdagen kommer att tycka när vi om en stund skall rösta blir nog ändå i stort sett vad riksdagen tyckte då frågan diskuterades föregående höst. — Jag ville klara ut detta och göra den bekännelsen för min egen del. Jag har sagt i propositionen, och utskottet har understrukit detta, att statschefen självfallet har vissa representativa förpliktelser som kostar pengar, och att han då i vederbörlig ordning skall soulageras för detta i fråga om tillmätningen av apanage, apanagets storlek och bedömningen därav. Detta är saker och ting som riksdagen i vederbörlig ordning kommer att få ta ställning till, vilket ju också herr Wärnberg har understrukit. — Nog sagt om detta. Jag vill också — eftersom jag emot min egen uppfattning ändå har rest mig upp här i bänken för att säga några ord — kommentera herr Bergqvists inlägg, där han gör gällande att det vore önskvärt att man även gick in och beskattade konst, antikviteter och privata samlingar av ett visst värde. Det fanns i kapitalskatteberedningens betänkande en reservation på den punkten — en reservation som emellertid har vunnit mycken liten förståelse under den remissbehandling som följde på utredningens betänkande och som dessutom har rönt föga förståelse vid behandlingen i skatteutskottet. Jag förstår det synnerligen väl. Det finns ju någonting som heter hemmets helgd, och vi är i allmänhet inte tilltalade av att ha fiskalerna innanför vår köksdörr eller rumsdörr för att värdera vad som hänger på väggarna eller som står på golvet i form av antika möbler. Dessutom är detta i praktiken en omöjlig uppgift — jag har i varje fall kommit fram till den slutsatsen när jag tänkt igenom det. Värdet på en konstprodukt kan variera från tid till annan: det kan vara betingat av hur människorna uppfattar inflationen i framtidsperspektivet och av deras önskan att söka sig till värden som de tror är realvärden — men som kanske kan vara mycket tillfälliga. Det är svårt att bygga upp en skattepolitik på någonting som värdemässigt skiftar så starkt som en konstsamling kan göra. Dessutom är det i praktiken omöjligt för de fiskala tjänstemännen att besitta den rimliga sakkunskap som ger en rimlig objektivitet vid sådana värderingar. Jag tror inte heller att man i besvärsärenden hittar den sakkunskapen och den objektiviteten i skattedomstolarna, inte ens om man går allra högst upp i kammarrätt och regeringsrätt. Sedan är det en sak till: Så länge den antika möbeln står vid väggen eller tavlan hänger på väggen ger den ju ingen annan avkastning än den värdestegring den representerar för den händelse att det är en äkta antik möbel som står där och gedigen konst som hänger på väggen. När denna konstprodukt sedermera försäljes eller realiseras och omsätts i pengar får man ju ett annat och mera sakligt uttryck för om den har representerat en förmögenhet eller inte. Och då blir ju de pengarna förmögenhetsbeskattade i vanlig ordning — såvida de inte omsätts i en ”ny” tavla eller en ”ny” antik möbel som hängs på väggen eller ställs i rummet utan att ge någon annan avkastning än den personliga tillfredsställelsen för vederbörande ägare att han går omkring och tror sig ha en förmögenhet som stiger i värde år efter år. — Det är annorlunda med andra förmögenhetsvärden: aktier, kontanter eller vad det vara må. — Och när denna förmögenhetsmassa i möbler eller konst försäljs och omsätts i pengar blir den ju beskattad i sedvanlig ordning. Det är funderingar av det här slaget som har gjort att jag betraktar en sådan beskattning som oförenlig med hur svenska folket i allmänhet ser på denna fråga. Man vill ha litet av hemmets helgd bevarad. Hur skulle de fiskala representanterna betraktas för den händelse de skulle börja värdera vad som finns i hemmen, om det understiger det belopp som skall förmögenhetstaxeras eller om det överstiger det belopp som är fritt? Två tre Olle Olsson Hagalund-tavlor skulle ha gått in under beloppet för ett halvt år sedan men ligger över beloppet enligt de senaste konstauktionerna — de kan naturligtvis ligga under beloppet längre fram igen. Det här är ett för osäkert underlag för att bygga en skattepolitik på. Ett försök att beskatta dessa varor tror jag dessutom står i dålig överensstämmelse med hur folk i allmänhet uppfattar att förmögenhetsskatten skall hanteras. Fru talman! Jag lockades att göra dessa små erinringar när jag lyssnade på debatten.
Fru talman! När finansministern försöker göra en historiebeskrivning om motiven för att han har lagt den här propositionen griper han efter ett halmstrå. Jag förstår honom; naturligtvis är det inte lätt att erkänna det verkliga motivet till förslaget om skatteplikt för Konungen. I utskottets betänkande förra året, som stöddes av samtliga partier, finns inte ett uns av beställning av ett sådant förslag. Finansministern är skicklig och hänvisar till den debatt som fördes i kammaren mellan herr Brandt och herr Bergqvist. Finansministern må utläsa vad han vill av den debatten, men ur det betänkande som förelåg finns det inga som helst möjligheter att få fram ett motiv för den här propositionen. Men jag förstår att det inte går att ange det verkliga motivet.

Fru talman! Kapitalskatteberedningen lyckades inte lägga fram ett förslag som den var nöjd med, och det berodde bl.a. på att den inte använde särskilt mycket utredningsresurser för att försöka lösa problemet om beskattning av konstsamlingar o. d. Men vid en diskussion om denna fråga tycker jag det är rimligt att dra fram vilken utgångspunkt kapitalskatteberedningen hade. Den säger att onekligen talar starka rättviseskäl för att förmögenhet som är nedlagd i konstsamlingar o. d. blir förmögenhetsbeskattad och att det är stötande att den som väsentligen med ledning av ekonomiska synpunkter lägger ned en förmögenhet i konst, antikviteter o. d. skall undgå att betala förmögenhetsskatt medan den som har förmögenheten placerad i produktiva tillgångar skattar fullt ut för denna. Det är uppenbart att värderingsproblemen är svåra, men man får arbeta med schabloner. Om man har så generöst tilltagna bottenbelopp som här har nämnts, 200 000 kronor, bör det ovanpå det beloppet vara möjligt med vissa schablonmässiga uppskattningar. Mot bakgrund av att man har detta väl tilltagna bottenbelopp tycker jag inte man kan komma till slutsatsen att några enskilda människor behöver känna sig trampade på tårna. Egentligen var herr Strängs argument ett argument mot ett inslag som vi redan har i vår beskattning, nämligen att smycken skall räknas som förmögenhetstillgång, vilket i dag sker om de överstiger ett värde av 1000 kronor. Är det så att invändningarna mot beskattningen av konst är viktiga att föra fram bör också slutsatsen bli att detsamma gäller vid värdering och beskattning av smycken. Då är frågan om man inte borde ha en ordentligt tilltagen schablon som är långt över 1 000 kronor. Egentligen borde det ske en utredning där man tar med både smycken, som är beskattade i dag, och konst och andra dyrbarheter som inte är beskattade. Jag är för min del övertygad om att ifall man bara arbetar igenom det hela tekniskt med ordentliga generösa gränser i botten skulle man kunna få fram ett användbart och godtagbart förslag.
Fru talman! När finansministern säger att debatten har tystnat bland småföretagarna då det gäller kapitalbeskattningsfrågorna, och detta tas som ett tecken på att man skulle vara tillfredsställd, vill jag endast här säga att man uppfattar propositionen som ett förslag i rätt riktning. Att debatten något har dämpats anser jag också bero på att vi tolkat det som om socialdemokraterna och därmed regeringen är beredda att gå vidare på den inslagna vägen. Vi har på två väsentliga punkter i utskottet enat oss om att gå ett steg längre än propositionens förslag och det gäller gåvobeskattningen och den fortsatta utredningen om familjeföretagens kapitalskatteproblem. Enligt propositionen åstadkoms i vissa fall rätt betydande lättnader, men för de grupper där kapitalet är bundet till byggnader och mark blir det ingen nämnvärd lättnad. : Det enhälliga uttalandet från utskottet tyder emellertid på att man kommer att ha en positiv inställning till dessa frågor också i framtiden och att man är beredd att åstadkomma ytterligare lättnader i kapitalbeskattningen för nämnda grupper vid generationsväxling. Jag anser att detta har bidragit till att debatten just nu något har dämpats.
Fru talman! Jag är litet överraskad över herr Tage Magnussons rojalistiska indignation när vi talar om kungahusets beskattning. Men hela frågan huruvida jag eller herr Magnusson tolkade höstriksdagen riktigt löser sig ju om 15 eller 20 minuter, för då kommer ju kammaren att votera på denna punkt. Jag tror inte kammaren nu reagerar annorlunda än under behandlingen föregående höst, då det inte blev någon votering.